Herr talman! Man kan ha synpunkter på det här med ekonomistyrning. Visst är det uppenbart att det har varit en brist och är en brist. Men det är alldeles självklart, när det nu har gått fyra månader av det här året, att om man under 2001 måste göra drastiska nedskärningar måste man försöka att stoppa blodflödet åtminstone för stunden, för innevarande år, och sedan lösa problemen framåt. Det går inte att tro att våra skattebetalare, som är beredda att lägga 40-45 miljarder till försvaret årligen, inte ska få utbyte av de pengarna. Som det nu är blir det faktiskt så att förbandsproduktionen - det är den som jag mest inriktar mig på - kommer att mer eller mindre läggas i malpåse. Det finns inte sakliga motiv, säger försvarsministern, för att flytta över de 700 miljonerna. Men efter försvarsbeslutet förra året har regeringen faktiskt också lagt på försvaret nya uppgifter som ska utföras inom ramen. Det är alltså inte enbart bristen på ekonomistyrning som har förorsakat det här utan det är även tillkommande kostnader. Vi ska ligga i teknisk och organisatorisk framkant, säger försvarsministern. Ja, det ska vi göra. Men det får inte innebära att det i det korta perspektivet blir någon form av stopp så att alla anställda känner att det är destruktivt och att de inte har en förhoppning om att det är ett arbete, ett jobb, som de vill ha i framtiden. Det är stor risk att ännu fler försvinner. När man tar in ungdomar med plikt måste man ge dem en adekvat utbildning. Man måste ha resurser att genomföra den utbildningen. Nu har man inte råd att köpa bränsle till maskinerna, till fordonen. Man har inte möjligheter att genomföra de enklaste övningar därför att ekonomin ser ut som den gör. Det måste man lösa i det korta perspektivet, men också naturligtvis långsiktigt. Och då måste man ta till krafttag och inte vara förnöjsam, som jag uppfattar att försvarsministern är. Vi har en annan del som också är mycket allvarlig. Det är hemvärnet. Försvarsministern och ansvariga politiker har talat om att hemvärnet är en integrerad del och en viktig del av de nationella skyddsstyrkorna. Utbildningsverksamheten inom hemvärnet genomförs med högre ambition än tidigare och i vissa fall prioriteras hemvärnet vid tillförsel av ny material. ÖB har sagt att han definitivt tror på hemvärnet, ett hemvärn med tekniskt avancerad utrustning både i form av informationscensorer och tillräckligt bra vapensystem. Och vad händer nu? I princip läggs hemvärnet för fäfot. Hemvärnet har i dag 114 miljoner kronor för den rörliga delen under det här året, och nu är man beredd att ta 80 miljoner. Det blir egentligen ingenting kvar. Man försöker motverka avgångar med nyrekrytering, men rekryteringen stannar av när hemvärnsmän eller andra människor inte anser att man får någonting i utbyte av att vara hemvärnsman. Hela systemet håller på att falla sönder på grund av rädslan och farhågan från försvarsministern och regeringen att inte i det korta perspektivet se till att det fungerar. Jag är medveten om att det måste göras mycket mer för 2002-2004, men just för dagen är detta viktigt för att personal på olika nivåer och de värnpliktiga ska känna att det finns möjligheter att utföra en förbandsproduktion.
Herr talman! Jag är inte förnöjsam, och jag har inte heller någon rädsla. Jag har på en punkt som interpellanten tar upp varit tydlig i dialogerna med överbefälhavaren. Jag har sagt ja till tillkommande kostnader genom beslut av statsmakterna. Jag har sagt till överbefälhavaren att det kan ha tagits beslut av oss efter det att Försvarsmaktens underlag 1999 varit uppe i regeringen och riksdagen och att jag är beredd att i så fall anvisa medel t.ex. genom att överföra mellan de två anslagen. Men jag har också sagt att den reduktion av personalkostnader som skulle ske föregående år inte ägde rum. Tvärtom skedde en höjning av lönekostnadsnivån inom Försvarsmakten. Vad gäller den andra punkten startade Försvarsmakten innevarande år med en mycket hög övningsnivå. Jag var själv i Norrbotten med på den förnämliga övning, Snöstorm, som genomfördes där. Det var såvitt jag förstod en av de bästa övningar som vi har haft i enlighet med det nya försvarets inriktning. Detsamma gäller andra övningar. Men det är uppenbart att man inte hade tänkt sig att övningsverksamheten totalt under detta budgetår, som riksdagen har anvisat pengar för, skulle rymmas inom den ramen. Det gör att om det blir påverkningar på övnings och utbildningsnivån under senare delen av året, får detta ställas mot att Försvarsmakten, såvitt jag förstår med kvalitativt mycket goda resultat, genomförde en mycket bra övningsverksamhet under första delen av året. Men man måste kunna hantera ett helt budgetår när man fattar sina beslut om vilken verksamhet man ska bedriva. Överbefälhavaren har meddelat mig att hans inriktning är den att verksamheten ska följa de av statsmakterna angivna anslagsbeloppen, och jag tycker att det är en bra och självklar inställning från överbefälhavaren. Låt mig slutligen få kommentera hemvärnsfrågorna. De ingår som en del i den avvägning som nu sker inom högkvarteret. Jag vill inte exakt gå in på detta. I långa stycken ligger de inom ramen för det som vi anvisade i regleringsbreven som är baserade på riksdagens beslut. Där finns ett utrymme för överbefälhavaren att fatta avvägningsbeslut mellan olika aktiviteter inom förbandsverksamheten.
Herr talman! Jag fick inte något svar på frågan om SWEDINT. Försvarsministern undvek den. Jag kanske ändå kan få ett svar på om försvarsministern verkligen kommer att tillåta att omlokaliseringen genomförs. Vad gäller läget 2002-2004 är det ju, bortsett från de problem som nu finns, så att man i försvarsbeslutet år 2000 talade om att Försvarsmakten skulle få komma tillbaka med en redovisning beträffande de nationella skyddsstyrkorna. Värnpliktsersättningen tillkommer, vi får ökat antal värnpliktiga, materielanslaget för de internationella insatserna höjs m.m. Jag tycker att också det som försvarsministern i sitt svar på interpellationen säger om de två åren verkar förnöjsamt. Dessa problem måste lösas, och det får vi väl återkomma till. Jag vill säga ytterligare en sak om förbandsproduktionen, som nu kommer att gå ned. Det framgår av Försvarsmaktens redovisning av besparingarna. I försvarets redovisning av verksamheten 1999 framhålls att vi har en del brister i våra förmågor men att de ändå är godtagbara. Också regeringen anser att de är godtagbara. I 2000 års redovisning säger man att med hänsyn till omvärldsanalysen är våra förmågor trots bristerna erforderliga. - Erforderliga till vad? Kan man flera gånger använda samma motivering för att försöka förklara att vi nog i alla fall har ett ganska hyggligt försvar? Först används den när det gäller att halvera försvaret. Det var omvärlden som utgjorde motiveringen för att neddragningen kunde ske. Nu gäller det att våra förmågor är erforderliga. Det är dock faktiskt så att oavsett om vi har ett stort eller ett litet försvar, måste vi ha en godtagbar stridsförmåga.
Herr talman! Det är en viktig fråga som interpellanten här tar upp. Jag lägger ned ett stort arbete på att följa avvägningen mellan våra tillgängliga styrkor i omedelbar nutid i ett års perspektiv och i fem års perspektiv. Detta måste naturligtvis ställas mot situationen när det gäller främmande makters styrkor i vårt närområde, och till detta räknar jag hela norra Europa. Min bedömning är entydig. För att kunna avskräcka och hantera den typ av väpnade angrepp som skulle kunna ske i praktiskt taget en omedelbar situation har vi erforderlig förmåga. Detsamma är fallet när det gäller att hävda vår territoriella integritet. Vad beträffar våra internationella insatser har vi anmält ett antal förbandstyper till EU:s, till Natos och till FN:s styrkeregister. Vi har för närvarande nästan 1 000 man ute på våra missioner. Jag anser att vi även i det hänseendet är i stånd att genomföra det som vi har åtagit oss genom föregående försvarsbeslut. Låt mig också för att anknyta till hemvärnsfrågan peka på att de insatser som inte minst hemvärnet men även andra förband har gjort till stöd för samhället vid svåra påfrestningar har visat sig vara mycket goda. Det gör att jag i ljuset av omvärlden anser att vi har erforderliga förmågor för det svenska försvaret.

Herr talman! Anna Lilliehöök har frågat vad jag avser göra för att stärka stödet för totalförsvarspliktiga som skadas under tjänstgöringen och för att tydliggöra för de totalförsvarspliktiga och deras anhöriga vilket skydd de omfattas av. Därutöver frågar Anna Lilliehöök vad jag avser vidta för åtgärder för att Försvarsmakten ska tillförsäkras ekonomiska resurser för att vakanser som kan leda till ökade risker ska undvikas. Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med en redovisning av det säkerhetsfrämjande arbetet och en handlingsplan för det framtida arbetet. Redovisningen inkom den 1 mars i år. Av redovisningen framgår att Försvarsmakten kontinuerligt arbetar på att förbättra säkerheten för både anställd och totalförsvarspliktig personal. Om olyckan ändå sker är det viktigt att de totalförsvarspliktiga har ett gott skydd.

Tidigare omfattades bara de som fullgjorde grundutbildning som var längre än 60 dagar. Vid beräkning av livränteunderlag ska underlaget inte i något fall beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar fem gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Det är för flertalet totalförsvarspliktiga en höjning av det garanterade beräkningsunderlaget. Regeringen föreslår vidare att de utbildningsansvariga myndigheterna, t.ex. Försvarsmakten, ska ha rehabiliteringsansvar för den som skadas vid fullgörandet av grundutbildning eller repetitionsutbildning. Det innebär att utreda behovet, planera insatserna samt stödja och hjälpa den skadade så att han eller hon får lämplig arbetsträning eller utbildning. Rehabiliteringsansvaret för den som skadas vid fullgörande av totalförsvarsplikt ska bestå under tre år. Tiden ska dock kunna förlängas med ytterligare två år. Den rehabiliteringsansvariga myndigheten ska samarbeta med andra berörda myndigheter och samordna sina rehabiliteringsinsatser med eventuell annan arbetsgivares åtgärder. Regeringen föreslår även att anhöriga till den som skadas ska få ersättning för vissa kostnader, t.ex. Herr talman! Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens ekonomiska ramar och fördelningen mellan de olika anslagen. Jag är medveten om att den pågående omställningen medför vissa temporära problem avseende tillgång till officerare vid vissa förband, men det är problem av övergående karaktär. Det är dock myndighetens ansvar att säkerställa att utbildningssäkerheten inte påverkas av detta.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Bakgrunden är att jag - som säkert också ministern har gjort - har träffat ett antal anhöriga och skadade i tjänst. Jag vill börja med att kommentera svaret på min sista fråga om åtgärder att tillförsäkra resurser för att inte öka riskerna under försvarets omställning. Det sammanhänger med den interpellation som besvarades tidigare. Ministern beskriver Försvarsmaktens arbete med säkerhet. Jag vet att det bedrivs med hög ambition. Samtidigt kvarstår faktum att skadefrekvensen är hög även under normala arbetsförhållanden. Materielen är tung, svårhanterlig och kanske inte precis modern eller ergonomiskt utformad. Vapen används. Unga och oerfarna rycker in, och man får börja om från början varje gång i utbildningen. Det är då ytterligt allvarligt när riskerna ökas genom befälsvakanser till följd av besparingar i försvaret. Risken för olyckor i arbetet sammanhänger med ledning och organisation oavsett verksamhet. Visst ska försvaret omdanas. Men det får inte ske till priset av vakanser eller brister i organisationen så att riskerna ökar. Det är Försvarsmaktens uppgift, men det faller också ett tungt ansvar på oss politiker när vi ålägger uppgifter och tilldelar resurser. Jag kan tyvärr inte känna mig nöjd med svaret att den pågående omställningen bara medför vissa temporära problem med tillgång på officerare men att det är övergående. Befälsbristen har gradvis förvärrats sedan omorganisationen den 1 juli förra året. Det finns för närvarande inget som tyder på att den än på länge är övergående. Tvärtom tillkommer nya besparingsbeting och nya avgångar sker. Jag vill nu kommentera min andra fråga om vilka initiativ försvarsministern ämnar vidta för att tydliggöra försäkringssituationen för de värnpliktiga och deras familjer. Försvarsministern beskriver att försäkringar finns för de värnpliktiga och att regeringen nu föreslår förbättringar. Det är ju bra. Det gäller t.ex. det lägsta försäkringsskyddet för unga värnpliktiga som inte har arbete, vilket de inte har när de är 18 år. Det höjs till en årsinkomst på ungefär 150 000 kr. Det är bra. Den som är skadad har sannolikt heller inget arbete efter värnplikten. Men det var egentligen inte detta min fråga avsåg, utan snarare försäkringsskyddets utformning. Försäkringarna är ett lapptäcke som är svåröverskådligt även för de mest insatta. Ofta behövs jurister och rättslig prövning för att fastställa vilka försäkringar som gäller och hur. Vi hade en hearing i försvarsutskottet i höstas där det klart framgick att försäkringsskyddet är svårförståeligt och att många försäkringar är inblandade. När man försöker sätta sig in i frågan sätter man säkert till slut sitt hopp till att det finns ett heltäckande skydd. När vi i försvarsutskottet behandlade frågan om försäkringar för utlandsstyrkan behövde vi tre föredragningar från socialförsäkringsutskottet för att förstå när ersättningen fastställdes. Det kan tyckas vara en liten detalj. Ofta är det så att föräldrar och värnpliktiga soldater i utlandsstyrkan tror att det finns ett skydd som sedan visar sig inte finnas. Kanske har de också invaggats i tron att det i vårt land finns trygghetssystem för alla situationer. Det är då viktigt att de med plikt uttagna får veta exakt vad som gäller så att de åtminstone ges chansen att komplettera försäkringsskyddet genom t.ex. grupplivförsäkringar. Det var av detta skäl jag ställde min fråga som jag nu vill upprepa. Tänker försvarsministern i samband med de beskrivna utredningarna ta initiativ till att vi tydliggör försäkringssituationen?
Herr talman! Jag är engagerad för den här frågeställningen. Det finns många motiv till det. Ett motiv är att vårt försvar ska vara ett på plikt baserat försvar. De värnpliktiga ska vid mönstringen känna att de är rätt person för rätt uppgift. Det är naturligt för mig att ta steget att med plikten som grund utforma systemet så att den värnpliktige känner att den vill genomföra sin tjänst. Vi ska också rekrytera fler kvinnor baserat på frivillighetsprincipen. Det gör att hela förmåns och rättighetssystemet för de pliktiga måste förbättras. Jag anser att det beslut som regeringen i går fattade om en lagrådsremiss går i den riktningen. Det är min förhoppning att detta efter lagrådets granskning ska kunna bli ett förslag till riksdagen i höst. Det viktigaste arbetet i försvaret för att förebygga åtgärderna och skadorna är att påverka kunskaper och attityder och öka säkerhetsmedvetandet. Det är en fråga om utbildning. Jag vet att Försvarsmakten har tagit fram utbildningsmaterial som riktar sig till de värnpliktiga för att höja säkerhetsmedvetandet, att det finns en riktad utbildning till våra yrkesofficerare, att det finns ett nätverk för utbildningssäkerhetsofficerare och att utbildningen av de värnpliktiga skyddsassistenterna utvecklas. Jag vet också att vi har en relativt negativ skadeutveckling, dvs. att vi har en ökad frekvens per 100 000. Men i absoluta tal minskar skadorna. Jag är också medveten om att det bl.a. är belastnings och hörselskador det handlar om och att man kan göra mer när det gäller trafiksäkerheten. Jag vet att Försvarsmakten, vilket jag tycker är alldeles utmärkt, startar ett projekt om trafiksäkerhet. Informationen till de totalförsvarspliktiga vid skada är inte bra. Jag tror att interpellanten har rätt i att det delvis är en snårskog av regler och att det inte är någon bra information. Det är inte lätt att ha ett grepp över det när man är 18 eller 19 år. Man får en kort information vid inskrivningen hos Pliktverket, och man får sedan en information när en skada har skett. När regeringen lägger fram sin proposition i höst avser jag att också ge berörda myndigheter i uppdrag att redovisa hur vi ska kunna utveckla informationen om personskadeskyddet till de totalförsvarspliktiga och till deras anhöriga.
Herr talman! Jag är tacksam för det beskedet. Jag vill bara skicka med att det viktiga är att tydliggöra försäkringssituationen med målet att de flesta värnpliktiga ska ha förstått den. I och för sig kanske inte begåvningsnivån är tillräckligt hög i försvarsutskottet, men vi hade en hearing mellan kl. 9 på morgonen och kl. 1 på dagen innan vi kanske började skönja hur det hela fungerade. Jag vet, vilket försvarsministern påpekade, att säkerhetsarbetet pågår. Visst gör det det. Men tyvärr inträffar olyckor ändå. Det var detta min första fråga egentligen rörde, de situationer där allvarliga olyckor har inträffat. Visst finns det försäkringar och försäkringsskydd. Men det handlar på något sätt om någonting annat. Det kan vara en förlorad framtid. Det har t.o.m. i vissa fall tyvärr varit ett förlorat liv. Då är försäkringarna en klen tröst, även om de garanterar en miniminivå för försörjning efter skada. En svår olycka är tyvärr ofta oreparabel. Den värnpliktige kanske hade framtidsplaner med stora möjligheter och de blir plötsligt reducerade till ett minimum. Det kanske inte bara är ett förlorat ben, utan också ett förlorat framtidshopp. En allvarlig olycka kanske inte bara ger fysiska men, utan också psykiska när bilden av framtiden och bilden av sig själv förändras i ett enda olycksaligt ögonblick. En ersättning motsvarande en årslön på 150 000 kr kanske inte känns så generöst, utan snarare som en lägsta nivå. Skulle någon förlora båda benen bedöms invaliditeten till 50 %. Det ideella skadeståndet är då 350 000 kr. Men det kanske inte känns så stort när man blir helt beroende av att få hjälp av andra. Skadeståndet räcker knappt till en invalidanpassad bil när man har 70 eller 80 år framför sig. Visst finns försäkringsskydd som motsvarar försäkringar som gäller andra olyckor. Men jag tror att det är stor skillnad mellan hur man upplever situationen när man själv har tagit en risk och utsätts för olycka och när man blivit uttagen med plikt eller vad som kanske känns som tvång. Jag förstår att den som utsatts för olycka känner sig övergiven när han gjort sin tjänst för landet å allas vägnar och sedan måste ta till rättsprocess när olyckan är framme. Många kanske t.o.m. tror att det finns en generös ersättning när man råkar bli den som drabbas. Skuldfrågor och eventuell vårdslöshet måste också ofta utredas efter olyckor. Efter en olycka på en övning kanske den skadade inte ens är riktigt inblandad i processen, utan det gäller befäl och instruktioner. Jag kan förstå att det känns absurt när mycket energi och tid läggs ned på utredning av ansvarsfrågor utan någon koppling till lösning på den skadades problem. Det blir en administrativ process med föga samband till den skadades bistra verklighet. Det gäller inte bara den värnpliktige utan också föräldrar och familj. Det har t.o.m. hänt att värnpliktiga har avlidit i olyckor. Det är sorgligt att föräldrarna då ska behöva processa för att få ut skadestånd. De känner sig ofta djupt besvikna och övergivna. De uppfattar sig i motsatsställning till Försvarsmakten, som ska stå på deras sida men samtidigt ta till vara sina egna, dvs. statens intressen. Vad de skadade och deras anhöriga behöver och borde ha rätt till är någon helt på deras sida. Det var detta min fråga gällde. Och jag omformulerar den: Hur kan vi tillräckligt tydligt visa empati och respekt och stärka stödet till skadade och anhöriga, så att vi visar att risken tagits och olyckan skett för något som värderas högt av oss andra?
Herr talman! Det var ett fint anförande som interpellanten höll, fint i den meningen att det med känsla fångar upp det som också jag känner. Men i går var jag faktiskt i regeringen med om att fatta beslut om en lagrådsremiss. Det är ett stort framsteg. I det finns också möjligheter för Försvarsmakten att biträda anhöriga så att både den som skadas och anhöriga inte kommer in i den ensamheten och känslan av att vara övergivna och utan stöd.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för detta. Jag såg faktiskt själv mina frågor i samband med den här interpellationen snarare som någon slags vädjan. Jag hoppas att man faktiskt lyckas lösa detta. Jag inser att det är en svår konflikt, hur man ska kunna separera arbetet med stödet efter olyckor från besvärliga utredningsprocesser som rör ansvarsutredningar och hur olyckor har gått till. Men, som sagt, här uppfattas Försvarsmakten ofta som en del av en stor apparat som heter staten och som har svårt att tillvarata den enskildes intressen. Det gläder mig att försvarsministern svarar att ett arbete är på väg. Vi får inte förtröttas i detta, och jag hoppas och ser fram emot att man utvecklar det här arbetet. Men, som sagt, nöjda får vi inte bli.

Herr talman! Per Bill har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att klargöra vilka kostnader som ska anses ingå i det föreskrivna påslaget på 18 % vid extern finansiering av forskning samt vilka indirekta kostnader som universitet och högskolor eventuellt ska kunna debitera utöver påslaget. I dag finansieras forskningen vid universitet och högskolor dels genom direkta statsanslag, dels genom medel från forskningsråd, forskningsstiftelser och andra externa finansiärer. Samtidigt är det ett faktum att varken statliga eller andra externa finansiärer fullt ut täcker kostnaderna för den forskning som de finansierar. Universitet och högskolor erhåller i dag ersättning från de externa finansiärerna för de direkta kostnaderna, men bara för en del av de kostnader för lokaler och administration som forskningen också medför. I samband med den forskningspolitiska proposition som regeringen lämnade i höstas, och riksdagen senare fattade beslut om, föreslogs en modell som hindrar att lärosätenas egna forskningsmedel urholkas. Bakgrunden var att om inte de externa forskningsfinansiärerna bär sina egna kostnader så begränsas lärosätenas möjligheter att utnyttja de direkta statsanslagen för egna prioriteringar. Statsanslagen får då i stället finansiera de indirekta kostnader som inte täcks av de externa finansiärerna. Riksdagen beslutade därför att en lägsta nivå för påslag för indirekta kostnader bör vara 18 % av forskningsprojektens direkta kostnader, exklusive lokalkostnader. Med den modellen får lärosätena inte full kostnadstäckning för den externt finansierade forskningen, eftersom påslaget då skulle behöva vara ännu högre, men höjningen av kostnadspåslaget innebär ändå att en större andel av kostnaderna kommer att täckas av de externa finansiärerna. 2000 01:98) bl.a. uttalat att de medel som anvisas direkt till lärosätena inte ska användas för att subventionera externfinansierad forskning, utan för verksamhet enligt universitetens och högskolornas egna beslut. Riksdagen har samtidigt förutsatt att de ekonomiska konsekvenserna för redan pågående projekt beaktas. Som ett led i arbetet med den forskningspolitiska propositionen fick Ekonomistyrningsverket, ESV, i uppdrag att utveckla en modell för beräkning av de indirekta kostnaderna så att full kostnadstäckning skulle kunna uppnås vid extern finansiering av forskning. ESV lämnade i rapporten Kalkylmodell för beräkning av kostnader för forskning vid universitet och högskolor ett förslag till en sådan modell. Ett problem med modellen var att den inte var förankrad och vidareutvecklad i samråd med lärosätena och externa finansiärer. Regeringen valde därför att i stället föreslå ett lägsta påslag i form av en schablon. På frågan om vilka kostnader som ska anses ingå i det föreskrivna påslaget om 18 % är svaret att det ska sådana kostnader göra som generellt omnämns som indirekta kostnader. Om de verifierade indirekta kostnaderna överstiger 18 % kan ett högre påslag tas ut av de externa finansiärerna. Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen dessutom skrivit att frågan om den föreslagna lägsta nivån för påslag för indirekta kostnader kan bli föremål för förnyad prövning. Jag har inhämtat att landets universitet och högskolor genom Sveriges universitets och högskoleförbund, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Vetenskapsrådet samt Verket för innovationssystem nyligen har träffat en gemensam överenskommelse om ersättning för indirekta kostnader för externfinansierad forskning vid universitet och högskolor. Utgångspunkten för denna överenskommelse var statsmakternas ovan nämnda beslut i frågan. Överenskommelsen innebär att påslagen i ett första skede bör beräknas som schabloner, och som en angiven miniminivå ska gälla 30 % som då avser indirekta kostnader, inklusive indirekta kostnader för lokaler och direkta lokalkostnader. För utrustning över 165 000 kr föreslås i stället ett påslag på 50 000 kr. Dessa principer utgör underlag inför nya förhandlingar och överenskommelser efter ett år. Vidare inrättar parterna en ledningsgrupp för att följa och utveckla detta arbete och på sikt skapa möjligheter att beräkna de indirekta kostnaderna som faktiska belopp. Från regeringens sida följer vi med stort intresse detta arbete, och regeringen anser mot bakgrund av parternas pågående arbete att det inte är motiverat att i nuläget ytterligare definiera de indirekta kostnaderna.

Herr talman! Det gläder mig att Per Bill är överens med mig och med ett stort antal riksdagar långt tillbaka i tiden om principen om full kostnadstäckning. Det är en viktig princip. Det kan låta som kameralt gnet, men det handlar i grund och botten om den fria forskningens möjligheter. Vi har i dag universitet som nästan uteslutande finansieras av staten. Det är viktigt att konstatera. Men strukturen har förändrats i och med att man i dag har kanske uppemot hälften av sina anslag i direkta anslag från staten medan man får hämta hem den andra hälften i konkurrens. Också den delen av anslagen kommer dock oftast från staten i form av forskningsråd eller stiftelser. Det är en princip som jag menar har bidragit till utvecklingen av våra universitet väldigt starkt. I och med att man i konkurrens med andra forskare måste söka externa medel blir det dock viktigt att de externa finansiärerna betalar vad det kostar att forska på universitetet. Om de inte gör det måste de medel som riksdagen har avsatt till fri forskning, beslutade av forskarna själva på högskolor och universitet, användas till att betala administrationskostnader och andra kostnader som uppkommer när de externa finansiärerna betalar för forskning. Detta är alltså en viktig och grundläggande princip för den fria forskningen och för att riksdagens ambitioner att se till att det finns stora resurser för fri forskning faktiskt upprätthålls. Den grundläggande principen, som också är antagen av riksdagen, är alltså full kostnadstäckning. Därutöver har vi sedan en tid tillbaka en schablon som högskolorna själva har arbetat fram på drygt 12 %, som de menar har varit ett sätt att försöka hitta ett minimibelopp. Alla vet, och ESV:s rapport visar detta tydligt, att det ligger långt under vad de indirekta kostnaderna egentligen är när man finansierar ett projekt. Vi vet från internationella jämförelser att de indirekta kostnaderna kan ligga uppemot 50 %. Men naturligtvis kan de vara olika beroende på projekt. Därför är det viktigt att myndigheterna självständigt är med och arbetar fram hur man ska kunna driva igenom en kostnadstäckning som är acceptabel och som också uppfyller det som riksdagen har begärt.

Det är också viktigt. Det lägger en bottenplatta. Det gör dock inte att det budskap från riksdagen som tidigare givits, dvs. att full kostnadstäckning gäller, är bortsopat. Vad det handlar om är att detta är bottenplattan, men sedan måste man finna system ute i verkligheten, bland myndigheterna, för att få en bra kostnadstäckning. Det är då våra fria och självständiga myndigheter har diskuterat med varandra för att se hur man kan finna ytterligare hjälpmedel för detta. Den förhandlingen har pågått, och man har kommit överens om en metod. Men siktet är inställt på att ta fram mer exakta metoder för att bedöma kostnadstäckningen. Det är lämpligt. Riksdagen bör inte gå in och tala om om det är exakt den bibliotekskostnaden, den infrastrukturkostnaden, som ska vara med. Det tycker jag att vi kan överlåta åt våra myndigheter. Riksdagen bör däremot se till att det finns en bottenplatta som gör att konkurrensen inte lockar högskolorna till att faktiskt använda medel för fri forskning till att i stället skyffla in i underskott från externfinansierad forskning.

Herr talman! Ja, det är riktigt. Där har jag och Per Bill precis samma uppfattning. Detta är en central klassisk forskningspolitisk frågeställning som har debatterats i årtionden. Det är ingenting nytt att också våra forskningsråd använder sig av schabloner för kostnadstäckningen. Innan vi reformerade hela myndighetsorganisationen hade de tidigare myndigheterna också schabloner för kostnadstäckningen. De var drygt 12 % som högskolorna hade kommit överens om gemensamt och en 10-procentig schablon för lokalkostnader som lades på. Det är ett arbetssätt som har funnits i högskolevärlden som har fungerat, men det är en allmän bedömning - regeringens bedömning och också riksdagens bedömning - att det inte har gett tillräcklig kostnadstäckning. Därför har riksdagen ställt sig bakom regeringens förslag att höja den grundläggande schablonen. Att jobba på detta sätt är ett sätt att få det hela praktiskt i verkligheten. ESV föreslog en modell som i teorin antagligen i varje enskilt fall ligger närmare full kostnadstäckning men som då blir så krånglig att jag bedömer att det inte skulle vara möjligt att använda den modellen i ett praktiskt arbete. Per Bill tenderar att vilja höja kostnadspåslaget ytterligare. Det är så jag tolkar Per Bills resonemang. Låt oss nu se hur riksdagens förslag verkar i praktiken. Vi vet att våra myndigheter har gjort en överenskommelse. Om ett år fortsätter de arbetet med sikte på att titta på en mera detaljerad beskrivning av kostnadstäckningen. Det verkar vara ett arbete som kan ge riksdag och regering en god plattform för att sedan utvärdera det system som vi nu har sjösatt. Min bedömning är att vi inte i det här läget ska höja schablonen. Det är en viktig grundläggande princip att se till att genomföra förslag som är genomförbara också i praktiken och inte för dramatiskt förändra spelreglerna i forskarsamhället.

Herr talman! Just frågan om principen om kostnadstäckningen är, precis som också Per Bill menar, en viktig central fråga. Vi har med det förslag som vi har lagt fram till riksdagen och som riksdagen har ställt sig bakom, minskat den urgröpning av fakultetsmedel som har pågått under lång tid och därmed varit ett långsiktigt hot mot fri grundforskning. Detta är ett led i regeringens strävan efter att stärka den fria grundforskningen i Sverige. Sedan måste detta praktiskt utformas så att detta går att använda i praktiken. Vi vet, både Per Bill och jag, från universitetslivets verklighet, att det finns en önskan att undkomma extra påslag om man har varit lyckosam att få externa medel till individuella forskargrupper. Det är inte alltid så lätt för universiteten att genomdriva kostnadstäckningen. Då är det bra att det finns användbara metoder. Schabloner är en sådan metod. Låt oss titta på och utvärdera hur den metoden fungerar framöver. Jag är övertygad om att det är viktigt med kostnadstäckningen för den fria forskningen.

Herr talman! Ana Maria Narti har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder i syfte att effektivisera En väl fungerande studiestödsadministration prioriteras högt av regeringen. Det var anledningen till att CSN fick ett resurstillskott på ca 100 miljoner kronor i 2000 års ekonomiska vårproposition. Utöver detta har regeringen på olika sätt arbetat mycket aktivt med att förbättra situationen för de studerande. Den 1 juli 2001 införs ett reformerat och sammanhållet studiestödssystem. Det innebär att studiestöden studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd för vuxna och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ersätts med ett nytt studiestöd som kallas studiemedel. Det nya systemet, som bl.a. innebär att både bidragsdelen och det s.k. fribeloppet höjs, blir mer överblickbart för de studerande samtidigt som det blir lättare att administrera för CSN. , den 1 maj 2001 en ny myndighet, Överklagandenämnden för studiestöd. Inrättandet av den nya myndigheten förväntas innebära en minskad arbetsbelastning för CSN, samtidigt som det ger studiemedelstagarna möjlighet att överklaga beslut i ärenden om tilldelning eller återkrav av studiestöd. CSN den 15 februari 2001 i uppdrag av regeringen att inrätta ett servicecenter för studiestöd i Kiruna. Centret ska vid full volym omfatta 80 årsarbetsplatser. CSN:s resurser förstärks med sammanlagt 70 miljoner kronor under åren 2001-2003 för detta ändamål. Enligt Ana Maria Narti ska Riksdagens revisorer ha kritiserat CSN för dess långa handläggningstider. En närmare läsning av revisorernas skrivelse visar dock att det är endast långa handläggningstider i återkravsärenden som regeringen har uppmärksammats på, dvs. en mycket liten del av det totala antalet ärenden. CSN angav som anledning till detta bl.a. resursbrist och stor arbetsbelastning. Jag har tidigare redogjort för de resurser som nyligen har tillförts myndigheten, och det kan också konstateras att arbetsbelastningen under år 2000, enligt CSN:s årsredovisning för år 2000, minskat något. Telefontillgängligheten är och har varit ett problem under några år. Den nedskärning av telefontiden som CSN genomförde i år innebar i praktiken att lika många mantimmar avsatts för telefonarbete som tidigare, men under kortare tid. Enligt CSN var skälet till förändringen att skapa goda förutsättningar för att införa det nya studiestödssystemet på ett bra sätt. Det har dock visat sig att tekniken inte klarade att ta hand om alla inkommande samtal. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Inrättandet av servicecentret i Kiruna kommer dock att förändra CSN:s telefonstrategi från grunden. Det kan på goda grunder antas att det fr.o.m. igångsättandet av servicecentret också finns möjligheter för de studerande att åtminstone under normal arbetstid kunna nå CSN. Det görs också andra ansträngningar av CSN för att minska behovet av direktkontakt med en handläggare. Den 23 april introducerades CSN:s nya hemsida. Där ges en bättre möjlighet än tidigare att hitta relevant information om studiestöden och också möjlighet att följa det egna ärendets gång. Ana Maria Narti påstår vidare att låntagarna debiteras en straffavgift när en delåterbetalning är en dag försenad. Det är inte korrekt. Enligt 8 kap. 5 § CSN skicka en påminnelse när ett årsbelopp inte har betalats senast fem dagar efter förfallodagen. Ana Maria Nartis förslag om att införa ett motsvarande system för sena beslut från CSN, som en kraftfull åtgärd för att effektivisera myndigheten, kan jag inte ansluta mig till. Enligt CSN:s årsredovisning 2000 28 dagar. Ett beslut om studiestöd förutsätter dessutom att CSN har ett fullständigt beslutsunderlag, vilket ofta inte är fallet. Det är därför inte möjligt att i förväg ange vilken tid det bör ta att fatta beslut i ett enskilt studiestödsärende. Jag anser att de åtgärder som regeringen har vidtagit och de åtgärder som myndigheten själv har tagit initiativ till kommer att förbättra situationen för CSN och därmed även för de studerande. När åtgärderna får effekt kan vi förvänta oss bättre tillgänglighet och snabbare handläggning. Jag anser i motsats till Ana Maria Narti att regeringen har varit mycket aktiv för att effektivisera CSN:s verksamhet och därmed förbättra de studerandes situation.
Herr talman! Det är mycket bra att man förändrar och förbättrar systemet. Men så stora förändringar som de som nu äger rum skulle inte ha varit motiverade om systemet fungerade tillfredsställande. Vi i Folkpartiet bråkar inte bara för bråkets skull. Vi vet att det finns brister, och vi vet att de här bristerna kan drabba mycket hårt, framför allt studerande från grupper som har mindre möjligheter att försvara sina rättigheter och intressen. Vi har alla på TV sett berättelsen om en vuxenstuderande som plötsligt såg enorma ansträngningar och en svår kamp för kunskap gå till spillo på grund av en blankett. Det var inte hans fel att det var fel blankett som hade använts i det här sammanhanget, utan han hade fått fel blankett från en rådgivare. Ändå var det svar han fick när det här fallet diskuterades i medierna absolut blankt nej. Fel blankett betyder förlorad möjlighet att fullborda studierna. Jag hoppas att den stora förändring som just äger rum också ska fästa uppmärksamhet på den mentalitetsförändring som är absolut nödvändig för att relationerna mellan myndighet och unga eller vuxna människor som vill få kunskap ska fungera. Sedan finns det också en principfråga bakom den här interpellationen. Vi i Folkpartiet står på den lilla människans sida, på individens och den lilla gruppens sida. Vi tycker att när de här grupperna och individerna behandlas illa av myndigheter ska myndigheterna tvingas ta sitt ansvar. Det är inte bara medborgaren som har skyldigheter; också myndigheterna har sina skyldigheter. Då är det väldigt viktigt, och praktiskt konkret, med straffavgifter. Det visar att myndigheten har gjort fel. Vi vet alla att i väldigt många sammanhang uppträder tjänstemän på olika myndigheter med en likgiltighet, med en kall respekt för formella sammanhang, som drabbar den levande relationen mellan myndighet och medborgare. Det är därför den här interpellationen har skrivits.
Herr talman! Jag tror inte att Ana Maria Narti bråkar för bråkets skull. Jag kan också känna igen mig i delar av den beskrivning som hon ger, att myndigheten inte har gett tillräckligt bra service till de studenter som har vänt sig till myndigheten. Det är också därför som regeringen har varit väldigt aktiv i att se till att förstärka resurserna och göra det möjligt att också via telefonsamtal nå myndigheten på bekvämare tider och snabbare än vad man kan göra i dag. Det är också viktigt för att göra det möjligt för myndigheten att jobba med de kvalificerade utredningar som ibland måste göras och kunna använda sina mest kvalificerade handläggare till det. Många av de frågor som kommer till myndigheten är av den naturen att de är enkla att besvara bara man får tag på en person att resonera med. Därför har jag förhoppningar om att myndighetens satsningar på ett telefoncenter i Kiruna nu kommer att vara en viktig del i att underlätta tillgängligheten. Sedan är en av CSN:s, liksom alla svenska myndigheters, absolut viktigaste myndighetsuppgifter servicen till medborgarna och att leda medborgare rätt om man har använt fel blankett eller missat någon information på något sätt. Den skyldigheten har naturligtvis också CSN. Vi ska också komma ihåg att CSN är en myndighet som i praktiken har gjort det möjligt för miljontals människor i Sverige att få kunskap, och ofta helt problemfritt. Det finns mycket att göra för att förbättra CSN:s service. Men jag kan konstatera att man med tanke på den mängd av medborgare som har en relation till CSN för många också gör ett väldigt bra jobb. Min slutsats är att CSN som servicemyndighet måste stärkas. Tillgängligheten måste stärkas. Människor måste få svar på sina frågor. Om man själv gör misstag och använder fel blankett eller annat måste man ha rätt att få hjälp från myndigheterna att hamna rätt. Kunskap ska inte hindras av svårigheter med byråkrati.
Herr talman! Jag ska berätta en historia - inte för att fastna i ett enskilt fall, utan därför att historien har vissa ingredienser som belyser principfrågor. Förra sommaren åkte en liten flicka till USA för att studera på en mycket avancerad danshögskola. När hon åkte visste hon att alla som hade åkt till samma skola hade fått stöd från CSN. Men på något sätt försvann just hennes papper någonstans, så hon satt i New York och kunde inte betala tuition - avgiften. Hon hade bakom sig belastningen av omkostnader som redan hade kommit av resan, osv. Nu var denna familj tillräckligt stark ekonomiskt för att kunna hjälpa flickan innan det byråkratiska trasslet hade retts ut. Men detta skulle för en studerande från en fattig familj ha betytt en absolut katastrof. Vad gör man med en unge som redan finns på andra sidan Atlanten när en sådan situation uppstår och man inte själv har pengar för att hjälpa sitt barn? Jag måste också säga att sonen i familjen några år tidigare hade åkt till Kina med hjälp av CSN. Då hade det inte förekommit någon komplikation. Jag tror att en försämring hade inträffat på de fem sex år som hade gått, och det var väldigt synd att denna försämring i service hade inträffat.

Vi upplever alla i Sverige samma tacksamhet gentemot detta system som öppnar möjligheten att hämta kunskap i andra länder för alla utan åtskillnad när det gäller socialgrupp och ekonomi. Men just därför måste systemet fungera utomordentligt bra och vara väldigt effektivt. Därför ville jag berätta historien för utbildningsministern.
Herr talman! Jag har samma uppfattning som Ana Maria Narti. Myndigheten måste fungera utomordentligt bra och ge service till medborgarna. Därför är det viktigt med de åtgärder som görs: resursinsatser för att förstärka möjligheten att ge god service till alla medborgare som har en relation till CSN och förenkling av studiemedelssystemet från den 1 juli, som också ger större möjligheter för myndigheten att hantera sina uppgifter på ett väldigt bra sätt. Det är ett studiemedelssystem som genom att det blir mycket generösare antagligen efter hand kommer att locka alltfler att gå vidare till studier. Då blir det än viktigare med en väl fungerande myndighet. Det exempel som Ana Maria Narti ger visar på någonting som icke får ske, enligt min mening. Det ska naturligtvis vara så att myndigheten ger de ersättningar och de studiemedel som studenten har rätt att kräva när man har fått in de uppgifter som myndigheten har rätt att begära. Därför blir det svårt att gå in i det enskilda fallet, men det är oacceptabelt om människor hamnar i situationer där de har lämnat de uppgifter som kan krävas men ändå inte får ut sina studiemedel. Jag har förhoppningar om att det kan bli bra mycket bättre för CSN:s del under den kommande perioden tack vare de satsningar som regeringen gör. När det gäller utlandsstudier har vi också skäl att känna en väldig stolthet, tack vare att vi har drivit studiemedelssystemet till att bli ett av de mest generösa i världen. Rätten för svenska studenter att ta med sig svenska studiemedel vart som helst i världen för att studera, vilket är unikt i världssammanhang, har gjort att det på tio år har gått ifrån några hundra svenska utlandsstuderande till närmare 30 000. Det har varit en mycket stark utveckling. Det har CSN:s verksamhet bidragit till. Det ska vara god service till alla, mer resurser - som man nu också har fått - och ett klimat i CSN där servicetanken är en av de verkligt vägledande tankarna. Jag vet att ledningen ser det som väldigt viktigt.
Herr talman! Jag tycker att vår korta dialog i dag är stimulerande och givande. Jag hoppas att den politiska kritiken inte alltid upplevs som ett angrepp bara för angreppets skull, som jag tidigare har sagt. Men jag vill en gång till påpeka att det är väldigt viktigt att en mentalitetsrevolution äger rum i CSN och i andra myndigheter när det gäller respekten för individen, respekten för medborgaren och respekten för invånaren. Den andra mycket viktiga fråga som jag vill påminna om - jag har redan sagt det - är att vi ska tänka på dem som inte har en mycket stark social position i sammanhanget. Det första exempel jag berättade om, som är ett mycket känt exempel, gällde en invandrare som hade drabbats mycket hårt av blankettraseriet. Det andra var ett exempel som fick mig att tänka väldigt mycket på vad en familj med svag ekonomi skulle ha gjort i en sådan situation. För att systemet ska fungera som det var tänkt måste vi ha denna mentalitetsförändring. Då tror jag att våra avgifter skulle ha varit ett bra redskap för att skapa en större uppmärksamhet kring myndighetsutövande tjänstemän.
Herr talman! Service är en grundläggande uppgift för CSN - en uppgift som man sköter till stora delar bra men där det fallerar på grund av att man inte har orkat med de viktiga uppgifter man har haft både med ett nytt studiemedelssystem och när det gäller att vara tillgänglig för medborgarna. Tillgängligheten blir central t.ex. när en medborgare som har en relation till CSN har lämnat en felaktig uppgift. Då måste man ha möjlighet att resonera med myndigheten för att ledas rätt. Det är det som vi har valt att sätta in kraften på - på att öka tillgängligheten. Därmed bedömer jag att det också blir möjligt att snabbare komma fram till beslut och utbetalningar. Jag har förhoppningar om att CSN kan komma att bli allt bättre på detta i takt med att det nya studiemedelssystemet slår igenom och i takt med de väsentliga förstärkningar som regeringen och riksdagen har gjort. Det är en väldigt viktig uppgift. Jag vill också säga att det är grundläggande och viktigt att det är en statlig myndighet som ansvarar för de mycket stora skattemedel vi avsätter för att alla svenskar ska kunna studera. Det är ett studiemedelssystem som vid internationell jämförelse är mycket generöst. Den arbetsuppgiften bör skötas av en statlig myndighet. Det finns en debatt i borgerligheten om privatiseringar och om banker och andra som ska komma in. Jag menar att bankerna har visat att de inte är intresserade av service till den lilla människan utan av andra typer av aktioner. Då blir CSN som myndighet väldigt viktig när det gäller att se till att alla får lika rätt och lika möjligheter till goda studier.

Herr talman! Carina Elgestam har frågat mig om vilka initiativ jag avser att ta för att få till stånd forskning för att klarlägga orsakerna till medelålders kvinnors ohälsa. Bakgrunden till frågan är det ökande antalet sjukskrivningar, där medelålders kvinnor anges svara för den största ökningen. Jag vill börja med att understryka att det ökande antalet sjukskrivningar är ett allvarligt problem. Jag delar den oro som Carina Elgestam ger uttryck för. Som även framgår av interpellationen pågår nu en utredning som görs av förre landshövdingen Jan Rydh. En statsrådsgrupp har inrättats inom regeringen. Vidare har statsrådet Mona Sahlin på regeringens uppdrag tillsatt en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift att analysera den stora ökningen av arbetsrelaterad ohälsa som har samband med stress och andra organisatoriska och sociala faktorer. Arbetsgruppen kommer inom kort att lämna sin slutrapport. Forskning om kvinnors ohälsa bedrivs på många olika håll i landet och stöds av flera olika forskningsfinansiärer. Den 1 januari i år inrättades genom omorganisationen av de forskningsfinansierande myndigheterna Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Rådets uppgifter är bl.a. att främja forskning inom välfärd, socialförsäkring, folkhälsa och arbetsmiljö, vilka alla har en stark koppling till den forskning som Carina Elgestam efterfrågar. Rådet ska under år 2001 fördela ca 237 miljoner kronor till grundläggande och behovsstyrd forskning inom sitt område. I regleringsbrevet för år 2001 har FAS uppdragits att i samråd med andra viktiga finansiärer inom området, bl.a. Arbetslivsinstitutet och Riksförsäkringsverket, utarbeta ett forskningsprogram kring fysiskt och psykiskt orsakade belastningsskador och rehabilitering. Programmet ska utgöra underlag för såväl FAS som övriga finansiärers beslut om satsningar på området fr.o.m. år 2002. Mot bakgrund av utvecklingen i arbetslivet har även det nyinrättade Verket för innovationssystem, Regeringen har i de två senaste forskningspolitiska propositionerna, Forskning och samhälle , tydligt markerat hur viktigt det är att ha ett genusperspektiv i forskningen. Regeringen har även i Nationell handlingsplan för utveckling av hälso och sjukvården betonat vikten av könsspecifik kunskap kring människors vårdbehov. Både FAS och Vinnova har i sina förordningar inskrivet att de ska verka för att genusperspektivet beaktas i forskningen, liksom att de ska verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. I all forskning måste könsspecifika skillnader uppmärksammas, och särskilt viktigt är det inom medicin, vård och folkhälsoforskning, där de biologiska skillnaderna mellan könen är tydliga. Inom arbetslivsforskningen är forskning på kön som kulturell och social konstruktion särskilt viktig för att mäns och kvinnors olika villkor, förutsättningar och behov på arbetsmarknaden ska kunna belysas. Arbetslivsinstitutet är en annan viktig utförare av arbetslivsrelaterad forskning. Institutet har i uppdrag att främja forskning om kvinnors villkor i arbetslivet, att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i arbets och samhällslivet samt att inom samtliga forskningsområden beakta dessa förhållanden. Forskningen inom programmet Kön och arbete är därför inriktad på såväl kvinnors som mäns villkor och ställning i arbetslivet, samt på relationerna mellan könen. Forskningsområdet innefattar också konsekvenser av kvinnors och mäns olika villkor, som t.ex. ohälsa och nedsatt välbefinnande. En viktig åtgärd för att stimulera ett bredare perspektiv och en höjning av kvaliteten i forskningen är att främja en ökad rekrytering av kvinnor till forskarbanan, eftersom kvinnor kan tillföra forskningen andra infallsvinklar och erfarenheter. Detta gäller inte minst inom forskningen om kvinnors ohälsa.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att tacka för svaret. Det är ett mycket bra svar. Det visar att regeringen tar det här med forskning i ett genusperspektiv på allvar. Det visar också att forskning inom kvinnliga yrken har varit eftersatt och egentligen fortfarande är det, men det blir väl bättre i framtiden. Jag vill säga ett särskilt tack därför att detta är en mycket bra redovisning om forskningen inför framtiden. Utbildningsministern säger så här i sitt svar: "I all forskning måste könsspecifika skillnader uppmärksammas, och särskilt viktigt är det inom medicin, vård och folkhälsoforskning, där de biologiska skillnaderna mellan könen är tydliga. Inom arbetslivsforskningen är forskning på kön som kulturell och social konstruktion särskilt viktig för att mäns och kvinnors olika villkor, förutsättningar och behov på arbetsmarknaden ska kunna belysas." Som jag ser det är det just det här det handlar om. Vi ser nu den här snabba ökningen av sjukskrivningar så tydligt i och med olika utredningar och rapporter från försäkringskassor. Och samtliga pekar på samma sak, nämligen att det är kvinnor i medelåldern som står för den största ökningen och att det främst är kvinnor i offentlig sektor. Enligt Gerhard Larssons utredning är ökningen bland kvinnor dubbelt så stor och högst inom kommuner och landsting. Det här är ju mycket allvarligt. I och med att såväl riksdag som regering har tagit detta på allvar finns ju de här olika arbetsgrupperna, som nu arbetar och ska redovisa olika förslag, så att vi ska kunna gå vidare och det ska kunna bli bättre. Men jag tycker inte att det här räcker. Vi vet för lite om de vetenskapliga orsakerna till att det är så här. Jag ställer mig då några frågor, också i möte med kvinnor inom Kommunal exempelvis. Varför har kvinnor som är födda under 40-talet och i början av 50-talet det högsta ohälsotalet? Jag betraktar i alla fall det som att de här kvinnorna är födda in i det som vi vill kalla välfärdssamhället. Beror det på arbetsorganisationen på arbetsplatserna? Beror det på arbetsplatsens utformning eller på att kvinnorna är dubbelarbetande med det yttersta ansvaret för hem och familj? Eller finns det andra orsaker mellan privatliv och arbetsliv? Vi har ju bl.a. sett via forskning om arbetsskador att det finns ett samband med frivilligt valt arbete och icke frivilligt valt arbete. Det är ju en tankeställare i sig. Beror det på kosten, uppväxtförhållanden, inställning till samhället? Beror det på sjukskrivning och rehabilitering och på läkarnas förmåga att motivera till rehabilitering eller att förlänga sjukskrivningen? Eller beror det på kroppens uppbyggnad? För att göra det lite enkelt för sig kan man tala om sammansättningen av kvinnligt och manligt, hormoner och muskler. Finns det något samband däremellan? Man kan titta på kvinnor under 1900-talet. Generellt började kvinnor födda på 30-talet arbeta i 25 årsåldern. Kvinnor födda på 40-talet började arbeta när de var 14, och kvinnor födda på 50-talet började när de var 16. Finns det något samband däremellan? Vi känner ju inte till de vetenskapliga orsakerna. Jag är helt övertygad om att det finns många som kan ge olika svar på de här frågorna. Men vi har för lite vetenskaplig forskning runtomkring detta. Min förhoppning är att den här typen av forskning ska bli prioriterad i framtiden.
Herr talman! Det är en viktig interpellation som Carina Elgestam har lämnat, och det är en viktig diskussion. Jag delar Carina Elgestams uppfattning helt och hållet om att det krävs mer kunskap. Det krävs ett väldigt aktivt, konkret arbete ute i verksamheterna och ute på arbetsmarknaden för att vi med den kunskap som vi har i dag ska kunna undanröja orsaker till arbetsskador och ohälsa, men precis som interpellanten säger behöver vi också mer kunskap om grunderna för detta. Det är ju så att det är könsrelaterat. Det ser vi tydligt i statistiken. Det är inte fördelat jämnt mellan kvinnor och män, och det är en oroande ökning på det här området. Det är klart att om vi ska bedriva en god politik för en god arbetsmarknad så blir kunskap om inte minst orsaker till kvinnors ohälsa relaterad till arbetsmarknaden väldigt viktig. Jag tycker att vi nu har en myndighetsorganisation som ger oss spännande möjligheter till nya bredare belysningar av frågan. Med FAS, det nya forskningsrådet, som kommer att innehålla alltifrån arbetslivsrelaterad forskning till den mera traditionella ohälsoforskningen och sociala frågor får vi en möjlighet till möten mellan forskare och även mellan ämnesområden som jag tror kan ge intressanta resultat. I Vinnova - den myndighet som ska jobba med det konkreta förändringsarbetet i näringslivet och också i offentlig sektor, med inte minst med teknikinnehållet som viktigt - finns det möjlighet att låta arbetslivsfrågorna möta den nya tekniken och ställa nya, viktiga och intressanta frågor. Sedan har vi ett antal andra aktörer. Vårdalsstiftelsen har satsat resurser på att stärka forskningen just kring kvinnors ohälsa. Arbetslivsinstitutet är viktigt, som jag sade tidigare. Inte minst Belastningsskadecentrum i Umeå, som lyder under Arbetslivsinstitutet, kan vara ett centrum som ger oss nya kunskaper. Detta är viktigt, och det är mycket som pågår. Jag delar Carina Adolfsson Elgestams uppfattning att det här är en forskning som samhället har stort behov av. Det är också viktigt strukturellt, tror jag, att alla våra myndigheter numera i sitt uppdrag har att ha ett genusperspektiv med sig. Erfarenheterna i medicinsk forskning och i arbetslivsforskning visar att det är mycket viktigt. Om man inte driver dessa frågor väldigt medvetet tror jag att de riskerar att hamna i skymundan, och därmed får vi inte den kunskap vi behöver för att förbättra samhället.
Herr talman! Jag tackar ytterligare en gång. Det känns bra att kunna ha med mig och redovisa det här när jag är ute och möter främst de kvinnor som fortfarande arbetar inom den här sektorn och som inte är sjukskrivna men deras arbetskamrater, också inför framtiden. Sedan vet vi att rehabilitering och rehabilitering snabbt är A och O i hela det här arbetet. Jag har funderat mycket över om det finns något speciellt forskningsprogram som har den här inriktningen. Jag har försökt att studera det som kommer från FAS, där det som utbildningsministern relaterade till finns. Efter vad jag kan förstå var det inför första ansökningsomgången 727 projekt som man ansökte om. Av de 727 projekten löd 139 projekt under rubriken Arbetsrelaterade hälsorisker. Det som jag också kan associera till den här problemställningen är omsorg om sociala relationer - det kan finnas ett samband där - som det fanns det 96 olika projekt om. Man får väl hoppas att någonting av detta belyser något av den här problemställningen. Det är intressant att det i dag är 40-talisterna som har det här problemet. För att det inte ska återupprepas när 60-talisterna kommer att vara i samma åldersgrupp skulle det vara intressant om det fanns forskare som följde de här kvinnorna under ett visst antal år för att se ett samband, så att vi inte gör om misstaget om 10-20 år.

Herr talman! Anders Sjölund har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta för att det kommande ALF-avtalet bättre ska avspegla Umeås berättigade behov samt vilka åtgärder jag avser att vidta vad gäller budgetmässiga förstärkningar för att den utökade läkarutbildningen ska få sin motsvarighet i kommande ALF Som Anders Sjölund påpekar i sin interpellation är avtalet mellan staten och de berörda landstingen uppsagt och uppsägningstiden utgår vid utgången av år 2003. För att få ett nytt avtal klart till denna tidpunkt kommer jag snarast att förordna en utredare med uppdrag att försöka nå en överenskommelse med sjukvårdshuvudmännen om ett nytt avtal. Det nuvarande avtalet bygger på att landstingen som huvudman för hälso och sjukvården får ersättning av staten för att medicinsk forskning och grundutbildning för läkare ska kunna bedrivas vid landstingens sjukhus. Grunden för avtalet är att verksamheterna medicinsk forskning och utbildning å ena sidan och hälso och sjukvård å andra sidan är starkt integrerade i varandra, vilket kräver samverkan mellan de olika verksamhetsansvariga. Ersättningarna utgår som s.k. driftersättningar. Avtalet bygger emellertid på ett styrsystem för högskolan som inte längre gäller, t.ex. att riksdagen fattar beslut om antalet nybörjarplaster på läkarutbildningen eller antalet kliniska professurer. Eftersom det numera är det enskilda lärosätet som fattar beslut om detta finns det inget underlag för gemensam beräkning av ändring av ersättningarna. Regeringen har därför bedömt att avtalets utformning inte längre är helt tillämpbar och att det är nödvändigt att finna en ny konstruktion av avtalet. Anders Sjölund hävdar att det finns en historisk obalans vad gäller ersättningsnivåerna mellan de olika lärosätena i det nu gällande avtalet. Denna uppfattning delade inte den utredning som låg till grund för avtalet. I denna utredning, som presenterade sina förslag i betänkandet Samarbete kring klinisk utbildning och forskning inför 90-talet, ingick även företrädare för sjukvårdshuvudmännen. Där konstaterades att några avvikelser från dåvarande regionala fördelning av driftersättningarna inte var motiverade. Uppgifterna byggde på information om den medicinska forskningens omfattning som inte enbart gick att härleda till de statliga anslagen utan också till externt finansierad forskning. När förhandlingar nu inleds mellan staten och de berörda landstingen är det naturligt att båda parter kan ha olika synpunkter på nivåerna i avtalet eller vad som i övrigt bör göras. Inför kommande förhandlingar vill jag som ansvarig minister inte ha synpunkter på hur detta ska skötas. När det gäller frågan om de budgetmässiga förstärkningarna av ALF-avtalet med anledning av att riksdagen har fattat beslut om en ökning av läkarutbildningen är det för tidigt att kommentera denna fråga nu. Detta får beredas i kommande års budgetarbete.
Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret, som faktiskt är intressant på flera områden och t.o.m. hoppfullt om man är lite snäll i sin tolkning. Utbildningsministern håller ju med om att nuvarande system med statlig ersättning till läkarutbildning via det s.k. ALF-avtalet inte längre passar in i dagens utbildningsstruktur. Regeringen vill därför finna en ny konstruktion av avtalet. Det här är utmärkt, utbildningsministern. För ändamålet kommer också en särskild utredare att få i uppdrag att söka nå en överenskommelse med sjukvårdshuvudmännen, dvs. landstingen. Det är också bra. Med den här informationen borde jag känna mig nöjd och kunna åka hem till Umeå om några timmar och med glädje berätta att nu kommer detta att lösa sig, därför att vi har ju funnit att det är en orättvisa mellan de anslag som finns till de olika lärosätena för läkarutbildning. Men det verkar trots allt inte som jag kan göra det, åtminstone inte i dag, därför att lite längre ned i svaret säger utbildningsministern att han som ansvarig minister inte vill ha några synpunkter på hur detta ska skötas, dvs. hur utredaren ska arbeta. Ministern säger vidare: Jag lägger mig inte i hur utredaren ska agera. Inga direktiv över huvud taget finns alltså givna för detta. Jag tycker att det känns väldigt märkligt att det inte är på det sättet när vi känner till hur verkligheten ser ut. Västerbotten får i förhållande till andra lärosäten är en orättvisa som ska bestå? Tycker utbildningsministern verkligen att det är rimligt att t.ex. Umeå har 219 miljoner kronor mindre än Göteborg för motsvarande läkarstudieplatser? De läkarutbildare som jag har talat med i Umeå menar att den nivå som är i dag på den s.k. intrångsersättningen faktiskt hotar kvaliteten på läkarutbildningen och på sikt därmed hela läkarutbildningen. För att kunna rekrytera goda lärare till läkarutbildning är det viktigt att det också finns möjligheter till forskning. Med för lite resurser i bagaget är det ju mycket svårare att bedriva en forskning på ett riktigt och bra sätt. Rätt eller fel, kan vi konstatera att det ur vår utgångspunkt råder en mycket märklig och anmärkningsvärd obalans mellan Umeå och övriga lärosäten. Det kan man läsa sig till. Därför måste jag fråga om ministern håller med om att det råder en obalans mellan de olika lärosätena vad gäller intrångsersättning via det s.k. ALF-avtalet. Självklart finns det historiska skäl bakom Umeås låga andel. Vi blev väldigt glada uppe i Norrland när läkarutbildningen kom till stånd på 60-talet. I början var det naturligtvis inte särskilt mycket forskning som bedrevs, så det fanns inga riktiga skäl till att man skulle lägga till pengar för det. Läkarutbildningen innebar att vårdcentralerna och sjukhusen kunde fyllas med läkare, som det hade rått stor brist på dittills. Med andra ord var landstingets förhandlingsposition inte särskilt gynnsam med den bakgrunden. Därför menar jag att det finns en historisk bakgrund som avspeglar sig i dagens tilldelning av resurser. Besked nummer två, att det är för tidigt att ge några budgetlöften om nytillskott av ALF-medel med hänvisning till utökning av antalet läkarstudieplatser, får mig också att fundera något. Jag kan visserligen förstå att vi inte kan få några direkta siffror om detta, men är det inte rimligt att vi kan få ett besked som säger att om man ökar läkarstudieplatserna i Sverige med 20 % bör det också avspeglas i tilldelningen för den s.k. intrångsersättningen?
Herr talman! Anders Sjölunds interpellation är viktig. Han vill ha ett antal konkreta svar som regeringen i dag inte kan lämna eftersom det här handlar om en förhandling. Vi har sagt upp avtalet. Vi kommer att se till att vi har en särskild statlig representant som tar upp förhandlingarna med landstinget. Det är naturligt att ett antal frågor då kommer upp på bordet. Jag kan i dag inte helt och fullt avslöja exakt hur vi kommer att välja att ta olika mått och steg i dessa förhandlingar. Det är ett alldeles för tidigt skede för det. En naturlig fråga som kommer upp är ju fördelningen av befintliga medel. Jag kan gissa att det kommer att finnas starka synpunkter som kommer att variera mellan landstingen. Naturligtvis kommer alla landsting att hävda att just de har förutsättningar att kräva en omfördelning. Under arbetets gång är det naturligtvis viktigt att klargöra hur den här fördelningen bör vara. Då kommer vi också till frågan om Umeås ställning i sammanhanget. Det är inte så att det bara är studieplatserna som styr resursfördelningen utan det är också forskningsvolymen. Det är det som har gjort att den utredning som jag citerade, som låg till grund för systemet, inte pekade på någon snedfördelning. Låt oss se vad vi kommer fram till i de gemensamma resonemangen. Det ska naturligtvis vara en ordning som gör att vi får en rättvis och rimlig fördelning baserad på saklig grund av de mycket stora statliga resurser som det här handlar om. Men det är för mig för tidigt att gå in i delarna. Låt oss nu sätta i gång den förhandlingsprocess som ska resultera i att vi efter 2003 ska ha ett system som är moderniserat och som verkligen stämmer överens med dagens högskolesystem.
Herr talman! Jag uppfattar svaret så att det trots allt finns en insikt om att det är en obalans mellan de olika lärosätena. Det är också riktigt att det i början inte var särskilt mycket forskning som kunde avspeglas i medelstilldelningen. Nu är läget ett helt annat, det hoppas jag att utbildningsministern också inser. Det är min förhoppning att han i det här samtalet med utredaren också beskriver att förhandlingarna bör föras i den riktningen att det ska tillföras mer medel. Jag har här protokollet från den sista förhandlingen mellan staten och Landstingsförbundet, som reglerar just det här. Det är intressant läsning. Man kan förstå att andra lärosäten inte är särskilt intresserade av att minska sin nivå för att skicka mer till Norrland. Det skulle förvåna mig om man skulle gå med på det alldeles frivilligt. Därför återkommer jag till frågan om resurstillskott med hänvisning till att det faktiskt är beslutat om fler läkarstudieplatser. Är det ministerns uppfattning att man kan ta av den här, så att säga, merpotten hur stor den nu blir? Jag utgår från att regeringen tycker att det är riktigt säga att tillsätter man fler platser bör det också avspeglas i budgeten. Då kan man tillföra Umeå en större del av den tillkommande kakan, och då får de andra lärosätena lite mindre helt enkelt. Kan man tänka sig en sådan lösning? Jag har talat med kamrater på läkarutbildningen i Umeå. De är bekymrade över det här och funderar över vad som är rimligt. De säger så här: Kan man inte ha ett system som har en direkt koppling, en likvärdig ersättning för samma utbildningsuppdrag, dvs. oavsett var vi finns i landet får vi något slags studiepeng, läkarstudentpeng eller något liknande? Det förespråkar man. Det vore intressant att höra vad ministern har för synpunkter på det.
Herr talman! Jag kommer att göra Anders Sjölund besviken om han vill ha ytterligare preciseringar av det skäl som jag nämnde i min förra replik. Vi ska nu börja förhandlingar, förhandlingar som jag tror kan bli ganska komplicerade men som jag också har goda förhoppningar om kan ge oss ett bättre system för att fördela de mycket stora resurser som det handlar om. Jag vill återigen påpeka för Anders Sjölund att det inte bara handlar om läkarstudenter. Det handlar också om forskningsvolymen och den kliniska forskningen, om intrånget där och de ersättningar som därmed är kopplade till detta. Därför blir det inte så enkelt att bara relatera till antalet studenter vid utbildningarna. Vidare vill jag egentligen inte gå i denna diskussion. Nu har vi framför oss ett uppsagt avtal. Det blir en uppstart på förhandlingar och en chans till ett mycket bättre system. De frågor som Anders Sjölund tar upp kommer med all säkerhet att belysas i dessa diskussioner, och vi ska naturligtvis ha ett system som på ett rättvist och rimligt sätt fördelar resurser över landet. Det kommer inte att vara så att vi är beredda att tillsätta extra resurser för att lösa sådant som vi kommer fram till är snedsitsar. Det måste lösas inom systemet. Extra resurser är kopplat till ökade utbildningssatsningar, som Anders Sjölund påpekar.
Herr talman! Då vill jag säga något helt kort. Jag förstår att vi inte kommer längre i den här debatten. Jag får åka hem och berätta att vi inte kan få något besked utan får avvakta några år till. Medan gräset växer dör kon, brukar man säga. Jag hoppas att det bara är ett uttryckssätt, men läget är allvarligt. Jag hoppas att ministern trots allt tar med sig de synpunkter som jag har fört fram i den här debatten och att det här är något som berör lärosätet i Umeå på ett mycket kraftfullt sätt. Man är bekymrad, och jag jag hoppas att det också avspeglar sig i den förhandlingar som kommer. Jag förstår att det inte blir några extra resurser för att åtgärda snedsitsar, som ministern sade. Det kan jag förstå i så fall. Men det lilla hoppet fanns trots allt där att det kommer mer pengar för de extra studieplatser som så småningom dyker upp i systemet.
Herr talman! Tomas Högström har i en interpellation ställt frågan vilka åtgärder jag tänker vidta på kort sikt och hur jag tänker säkra den långsiktiga finansieringen av den industriella forskningen. Frågan är ställd mot bakgrund av att Tomas Högström säger sig ha hört från olika håll att Vinnova har fått mindre pengar till industrirelaterad forskning. Som jag framhöll i mitt frågesvar den 21 mars har Verket för innovationssystem inte fått neddragna resurser till forskning och utveckling. Olika rykten ändrar inte på detta förhållande. Vinnovas anslag uppgår till drygt 1 miljard kronor, varav 10 % avser förvaltningsmedel och resterande 90 % satsas på forskning och utveckling under innevarande år. Några minskningar är inte aktuella när det gäller stödet till industrirelaterad forskning och utveckling. Ledningen för Vinnova har förklarat att myndigheten avser att hålla insatserna för industriforskningsinstituten på ungefär samma nivå som tidigare år. Som jag också sade den 21 mars är jag inte främmande för att föreslå regeringen att vidta åtgärder om så inte blir fallet. Under perioden 1997-2000 erhöll industriforskningsinstituten årligen i genomsnitt 250 miljoner kronor från dåvarande NUTEK samt 100 miljoner kronor via holdingbolaget Ireco som bl.a. förvaltar statens aktier i vissa industriforskningsinstitut. År miljoner kronor från Vinnova samt 75 miljoner kronor via Ireco. Dessutom har industriforskningsinstituten också möjlighet att ansöka om medel från Vinnova inom ramen för myndighetens övriga verksamheter. Vad gäller statens långsiktiga syn på industriforskningsinstituten, avser regeringen att till hösten återkomma till riksdagen i denna fråga. Jag kan av naturliga skäl inte här och nu gå närmare in på innehållet i regeringens kommande förslag. Jag kan emellertid redan nu säga så mycket att det inte finns några planer på neddragningar av Vinnovas resurser. Avsikten är tvärtom att öka dessa under de kommande två åren så att anslagsnivån, i enlighet med förslaget i förra årets forskningsproposition, år 2003 ligger Som regeringen framhöll i fjolårets forskningspolitiska proposition har ett förnyelsearbete redan inletts vad gäller industriforskningsinstituten. Syftet med förnyelseprocessen är att utveckla instituten så att de kan möta nya kunskapsbehov samt utöka och förnya kundkretsen. Det traditionella systemet med ett i praktiken "garanterat" statligt stöd till ett antal intresseföreningars institut kommer successivt att avvecklas.

Fru talman! Jag får väl vända mig till statsrådet och börja med att tacka för svaret, även om jag inte är nöjd med beskeden. Jag tycker nämligen att anslaget i svaret på min interpellation inte inger förtroende. Interpellationen är ställd med anledning av situationen för den svenska industriforskningen som är bekymmersam. Och de som säger att den är bekymmersam är just de som är verksamma i instituten med forskning. Och det avfärdar ansvarigt statsråd med "att Tomas Högström säger sig ha hört från olika håll att Vinnova har fått mindre pengar till industrirelaterad forskning." Han säger också: "Som jag framhöll i mitt frågesvar den 21 mars har Verket för innovationssystem inte fått neddragna resurser till forskning och utveckling. Olika rykten ändrar inte på detta förhållande." Vad är det då för rykten som statsrådet säger att jag hänvisar till? Ja, det är t.ex. en redovisning från IRIS i publikationen Forskning för tillväxt. Där skriver man under rubriken Snabb nedmontering av svensk industriforskning: "Minskningen av anslagen till industrirelaterad forskning, innovationsskapande verksamhet för mindre företag och europeiskt forskningssamarbete medför att viktiga delar av svensk industriforskning monteras ned." Detta säger alltså IRIS. Kaj Mårtensson, ordförande för industriforskningsinsstitutens samarbetsorgan IRIS, vars publikation jag hänvisade till, säger i Dagens Industri den "De cirka 30 svenska instituten för industriforskning sysselsätter närmare 2 000 forskare. Instituten ägs gemensamt av staten och näringslivet och utgör en bro mellan forskningsvärlden och industrin. EU-projekten är en huvudingrediens i verksamheten. Men nu faller möjligheterna att delta i europeiska forskningsprojekt. Tidigare har staten via Nutek stått för 25 procent av finansieringen. Hälften har utgjorts av EU-pengar och resterande fjärdedel har kommit från näringslivet. När staten nu omorganiserat industrins forskningsstöd och flyttat stödet till en ny myndighet, Verket för innovationssystem, Vinnova, finns plötsligt inga pengar till institutens EU-projekt. 'Inget institut kan gå in i något EU-projekt nu, vi får säga nej till alltihop. Vi har uteslutande fått positiva signaler, men så kommer den här tvärvändningen. Jag förstår inget av hur man tänker här, säger Kaj "Men Vinnovas generaldirektör Per Eriksson anser ändå att det är regeringen som kapat forskningsinstitutens möjligheter genom att skala ned Vinnovas anslag och genom att ge order om andra prioriteringar. 'Jag tycker fortfarande det är obegripligt. Vi har 100 Mkr fria till en verksamhet som förra året omfattade 250 miljoner. Visst, vi kan strunta i det regeringen sagt åt oss att prioritera, men det känns inte särskilt rimligt, säger Per Eriksson.' Samtidigt har staten ålagt Vinnova att prioritera forskningsprojekt inom IT och bioteknik, vilka står utanför EU-projekten." Är det fråga om rykten? Knappast. I Dagens Industri den 27 mars säger Civilingenjörsförbundet: "När dimmorna efter omorganisationer och budgetprocesser lagt sig, visar det sig att tillgängliga medel till teknisk forskning och utveckling återigen har minskat." Vad är det som gäller? Ska vi ta branschens oro på allvar och kanske reda ut begreppen? Det som ministern säger är ju en sak. Men konsekvensen av de beslut som regeringen och statsrådet har fattat är den som jag har beskrivit.
Fru talman! Jag tror inte att Tomas Högström riktigt har följt med i utvecklingen under våren. Först och främst är det så att regeringen i regleringsbrevet till myndigheten påtalar att stödet till industriforskningen icke ska minska. Det är en tydlig signal från regeringen till myndigheten. Sedan är det fråga om en ny myndighet som inte behöver göra några besparingar alls. Generaldirektören menar att han inte fritt kan använda miljarden som han vill. Det är klart att han inte kan göra det. Han övertar ju tre gamla myndigheters anslag. Det är forskningsprojekt som är beslutade under t.ex. förra året eller året dessförinnan och som löper under flera år. Det är ju en naturlig del av denna verksamhet. Detta upplever generaldirektören som att mycket av medlen är bundna. Det är riktigt. Men det finns inga besparingar på Vinnova. Det som påstås vara besparingar är 150 miljoner. 75 av dessa miljoner är uppbundna till vad? Jo, till A-medel till industriforskningsinstituten. Menar Tomas Högström att det ska vara en besparing? Jag ser det som ett stöd till industriforskningsinstituten, vilka jag tycker är viktiga. Det är väl ett bra sätt att reda ut dimmorna kring detta. Några 150 miljoner har icke sparats på Vinnova. Vinnova har inte utsatts för besparingar. Man har de anslag som man fick med sig från de ingående myndigheterna. Men det är klart att när vi i regeringen i regleringsbrevet säger på detta sätt menar vi allvar. Och myndigheten har under våren också utlyst, vilket jag inte tror att Tomas Högström känner till, ytterligare Småföretag och EU-program är viktiga områden som nu får extra resurser. I anslag och tilldelning blir årets tilldelning till industriforskningsinstituten ungefär densamma som de tidigare årens tilldelning till industriforskningsinstituten.

Så är livet för forskning och utveckling. Det är ingen grundläggande rättighet för varje institut och varje forskare att alltid få samma anslag som året före. Däremot är summan som går till industriforskning densamma nu som tidigare år. Så förväxla inte denna diskussion. Jag hoppas att moderaterna kan vara med i en dialog om att man ska skapa ett system som verkligen driver kvalitet i industriforskningen. Jag menar nämligen att industriforskningsinstituten kan bli mycket slagkraftiga, inte minst i ett EU-sammanhang. Men då krävs det en fortsatt utveckling mot ökad kvalitet. Sammanfattningsvis: Det sker inga besparingar på Vinnova. Vinnova är en myndighet som har en dryg miljard till förfogande och som kommer att bli en väldigt viktig aktör i den behovsrelaterade forskningen med områden som IT och bioteknik, men också traditionella områden där man stöder utveckling av spetskompetens inom t.ex. industriforskningsinstituten. Det blir en mycket viktig aktör tillsammans med de andra starka forskningsfinansiärerna som vi i dag har sedan den 1 januari efter en mycket stor omorganisation. Det ska ske en fortsatt utveckling mot högre kvalitet och spetsforskning i våra industriforskningsinstitut. Hur det ska gå till kommer regeringen att återkomma till riksdagen med framöver. Anslagen till industriforskningen i år ligger på samma nivå som tidigare år. Det är faktum, Tomas
Fru talman! För mig är det ett rimligt krav att man beskriver verkligheten, att anslagsgivare och anslagsmottagare är överens om de faktiska anslagens storlek och om konsekvenserna av vad besluten innebär. Så är uppenbarligen inte fallet här. Jag är dock inte någon expert på området; det är jag fullt medveten om. Jag tror att inte heller statsrådet tillhör expertskaran inom området, även om han är väl påläst inom ämnet. De facto är det så att vad statsrådet här säger inte möter motsvarande beskrivning inom branschen. Vad beror då det på? Ja, jag skulle anta att den här omorganisationen har gjort att en hel del pengar som tidigare reserverats så att säga har fallit mellan stolarna och inte helt finner sin väg fram till de institut och verksamheter som vi avser att finansiera. Båda har vi ett intresse av att se till att detta fungerar. Då går det inte att göra på det här sättet - regeringen har ju öronmärkt vissa medel för ändamål som NUTEK tidigare inte hade ansvaret att hantera. T.ex. har staten via Vinnova svarat för 75 miljoner kronor till Ireco. Förra året fick Ireco i stället 100 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Vinnova menar att de har fått 150 miljoner kronor mindre i medel för att finansiera samma ändamål som NUTEK tidigare hade ansvaret för. Jag vill påstå att beskrivningarna för mig framstår som något motsatsfulla. Det är därför rimligt att statsrådet efter vår interpellationsdebatt tar den här diskussionen direkt med branschen och klargör hur det förhåller sig. Nu ligger låsningen, vill jag påstå, vid diskussionen om Vinnovas anslagsram, och det är vad min interpellation handlar om. Jag vill ändå påstå att till Vinnova har förts uppgifter som anslagsramens nuvarande storlek inte räcker till för att täcka.
Fru talman! Det är aldrig roligt med sifferexercis men jag tror att jag nu måste leda Tomas Högström ut ur dimmorna. Våra papper har du Tomas Högström till sitt förfogande men någon ordning på siffrorna har han inte riktigt. Det belopp som sägs vara en besparing på Vinnova påstår man vara 150 miljoner kronor. 75 miljoner kronor av det beloppet är öronmärkta direkt till industriforskningsinstituten. Ja, det är minskad handlingsfrihet att använda 75 miljoner kronor till något annat än industriforskningsinstituten. Men där misstänker jag att vi i så fall finns på samma barrikad. 75 miljoner kronor är alltså direkt riktade till A-medel via Ireco till industriforskningsinstituten. Sedan gäller det också andra uppbindningar som alltid finns för en myndighet av den här sorten, och så bör det vara. Det kan gälla projekt som pågår löpande över ett antal år och initiativ som kommer i samband med samverkan med regeringen eller med myndigheter. Självklart är det inte besparingar, utan det är pengar som går ut till forskningsverksamhet. Vid delningen av NUTEK har ju också arbetsuppgifter fördelats. Med förändrade arbetsuppgifter följer naturligtvis medel till detta. 50 miljoner kronor har förts till Verket för näringslivsutveckling, för de frågor som de ska jobba med. Tidigare var det en och samma myndighet men nu är det en uppdelning på flera myndigheter. Inte heller det är en besparing, utan det handlar om en överflyttning av verksamhet. En generaldirektör citeras som vill ha större fria medel men alla förstår vi att det vill alla generaldirektörer ha. Det finns rim och reson i den förfrågan men det ska icke förväxlas med annat. Jag tror inte att generaldirektören i dag påstår att det är fråga om en besparing; i så fall är det alldeles fel. Så långt själva Sedan går vi vidare och närmar oss industriforskningsinstituten. 1997-2000 fick de ungefär 250 miljoner kronor per år - B-medel, och det gäller då FoU program, EU-program och småföretagsprogram. Hur ser det då åt detta år, år 2001? Under år 2001 finansierar NUTEK - tidigare från förskott som getts - Vinnovainstituten med 213 miljoner kronor. Dessutom har Vinnova nyligen gått ut med utlysningar riktade till instituten med ytterligare 50 miljoner kronor under år 2001. För år 2001 blir det 263 miljoner kronor. Dessutom har vi A-medlen på 75 miljoner kronor. Det är motsvarigheten till vad man tidigare har haft till industriforskningsinstituten. Det är alltså ett förändrat arbetssätt som Tomas Högström inte vill ha. Tomas Högström vill att alla institut ska ha samma summa, oberoende av hur man bedriver sin verksamhet och oberoende av kvaliteten och inriktningen på sin verksamhet. Detta är en principiell fråga. Jag vill ha ökad kvalitetsgranskning och ökad konkurrens för att driva forskningen framåt, för att göra våra industriforskningsinstitut internationellt konkurrenskraftiga. Här avser jag att återkomma till riksdagen med besked om vilka principer som regeringen menar att detta ska bedrivas med. Vi är ju delägare i detta och bör ha en klar uppfattning om hur vi ser på statens roll som delägare. Det finns ett behov av att klargöra det inför riksdagen, så jag återkommer till hösten om detta.
Fru talman! Det var ett välkommet besked, dvs. att det kommer ett klarläggande under hösten i samband med budgeten. Jag tar detta faktiskt som ett erkännande av att de olika versioner som här cirkulerar faktiskt behöver redas ut, både inom departementet och, framför allt, i regeringen. Dessutom förutsätter jag att det blir i dialog med industriforskningens företrädare. Visst ska vi ha bättre kvalitet! Det är en självklarhet och där har vi nog inte olika uppfattningar. Men det handlar också om långsiktigheten i de projektåtaganden som finns. Om tilldelningen till Irecoinstituten minskar och om 25 miljoner kronor i A-medel saknas, 33 miljoner kronor i B1-medel saknas och 40-50 miljoner kronor i B2-medel saknas - detta enligt uppgifter som jag fått från dem - är det, vill jag påstå, illavarslande. Sedan har vi konsekvenserna därav; det är ju där som vi har problemen. Jag menar att man inte, som statsrådet gör, kan hävda att det inte har inneburit några förändringar - det är ju liksom andemeningen i hela svaret. De facto är konsekvenserna bekymmersamma för industriforskningen. Där har vi båda ett intresse av att på både kort och lång sikt säkra och möjliggöra en positiv utveckling.
Fru talman! Något klarläggande kommer inte till hösten. Jag tror att Tomas Högström redan i dag har fått ett rejält klarläggande. Vad jag talar om beträffande hösten gäller de grundläggande principerna. Jag menar att riksdagen måste skärpa sin profil när det gäller synen på industriforskningsinstituten. Där finns det mycket att göra. Det handlar om en långsiktig inriktning av vad staten vill med sitt ägarskap och med sina idéer kring industriforskningsinstituten. Där finns det ett reformbehov och där hoppas jag att det går att resonera också med Moderaterna. Jag kan inte, som Tomas Högström gör, se det som lyckligt att alla resurser ska satsas i form av basresurser och att kvalitetsgranskningar ska sättas åt sidan. Min uppfattning är en annan, och det gäller då hela vår forskningspolitik. Vi tillhör de i världen som satsar allra mest på forskning, och vi kan känna oss väldigt stolta över vårt utgångsläge. Men vi ska vara väl medvetna om att Sverige trots detta är ett litet land i forskarvärlden. För att vi ska tillhöra "spetsarna" måste vi driva kvalitetsfrågorna, även om vi också satsar mycket stora resurser. Det vill jag att vi ska göra generellt i forskningspolitiken. Därför har vi nu en ny myndighetsorganisation som blir mycket starkare när det gäller att driva kvaliteten och öka konkurrensen forskare emellan. Dessutom behövs det ytterligare insatser för att klargöra statens syn på hur vi kan driva spetsidén med våra industriforskningsinstitut. Det kommer jag att återkomma till. När det gäller de budgetmässiga klarläggandena tror jag att Tomas Högström går betydligt mer upplyst härifrån jämfört med vad han kom in med.

Fru talman! Lars Björkman har frågat miljöministern vad han avser att vidta för åtgärder för att inventera och göra en slutlig avgränsning av behovet av nyckelbiotopskydd. Ärendefördelningen i regeringen är sådan att det är jag som ska svara på interpellationen. Bevarandet av biologisk mångfald är en viktig del i den svenska skogspolitiken. Det framgår av skogspolitikens miljömål, som har samma tyngd som produktionsmålet. Skogspolitiken ger skogsägarna stor frihet men med det följer också ett stort ansvar. Det är därför i första hand skogsägarna själva som ska ta ansvaret för att miljömålet nås genom att ta hänsyn av olika slag i sin verksamhet. I vissa fall behövs det emellertid längre gående åtgärder som kräver statens ingripanden. Dessa regleras främst i miljöbalkens bestämmelser om områdesskydd och i skogsvårdslagen. Ett annat exempel är de civilrättsliga naturvårdsavtal som kan träffas mellan staten och skogsägarna och som har stöd i jordabalken. Bestämmelserna om biotopskydd i skogsmark är avsedda att komplettera bestämmelserna om naturreservat. De kan tillämpas på mindre mark och vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur och växtarter. Bestämmelserna är utformade så att de förutsätter en avgränsning från skogsmyndighetens sida. Detta är en fråga om rättssäkerhet, eftersom det inte kan förutsättas att skogsägaren själv normalt ska kunna avgöra var bestämmelsen gäller. Därtill kommer att biotopskyddets begränsningar, till skillnad från i jordbrukslandskapet, inte sällan är så långtgående att markägaren ska ges ekonomisk ersättning för dem. När bestämmelserna om biotopskydd infördes i början av 1990-talet stod det klart att det både för markägarna och för myndigheterna var viktigt att skaffa sig kunskaper om var skyddsvärda biotoper finns. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna fick därför regeringens uppdrag att göra en landsomfattande inventering för att underlätta tillämpningen av lagstiftningen. Vid inventeringen registrerades vad Skogsstyrelsen betecknar nyckelbiotoper, ett begrepp som inte finns i lagstiftningen. Att en nyckelbiotop har registrerats betyder inte att det automatiskt inträder något förbud för markägaren mot att bedriva skogsbruk. Om ett område med en nyckelbiotop ska lagligt skyddas och på vilket sätt det ska ske måste avgöras i varje enskilt fall. Det kan då bli fråga om att avsätta naturreservat, förordna om biotopskydd eller att träffa ett naturvårdsavtal. Det finns också många exempel på att markägaren utan särskilt ingripande från myndigheternas sida vill skydda sina värdefulla områden. När det så gäller den fråga som Lars Björkman tar upp om omfattningen av skyddsbehovet för biologisk mångfald i skogslandskapet vill jag erinra om att regeringen i propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier som nyligen har lämnats till riksdagen föreslår att ytterligare 900 000 hektar ska skyddas jämfört med 1998 års nivå. Av denna areal ska 320 000 hektar avsättas som naturreservat och sammanlagt 80 000 hektar omfattas av biotopskydd eller naturvårdsavtal. Vi räknar med att skogsnäringen genom de åtaganden man gjort bl.a. inom ramen för miljöcertifieringen kan klara resterande del. För att klara statens åtaganden räknar vi med kraftiga resursförstärkningar de kommande åren. Det framgår av den ekonomiska vårpropositionen. Extra resurser har också avsatts för att förbättra kvaliteten på biotopinventeringen.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret, och jag måste säga att det känns som en ärlig deklaration som regeringen ger om vad man vill åstadkomma i denna fråga. Jag kan inledningsvis säga att jag i väsentliga avsnitt delar ministerns syn på målsättningen angående det långsiktiga skyddet av de miljömässigt värdefulla skogsbestånd som vi har i landet. Som aktiv skogsägare vet jag att intresset för och möjligheter till att som ägare ta eget ansvar, inte bara för ett maximalt virkesuttag utan även för att långsiktigt ta ansvar för miljökonsekvenser, väsentligt har ökat sedan vi fick den nya skogsvårdslagen någon gång under de första åren av 90-talet. Myndigheternas totala makt att styra skogsvårdsåtgärderna ersattes med rådgivning och samförstånd och ett ökat inflytande för skogsägaren. Detta är klart positivt. Även om ett fåtal markägare missbrukar skogsvårdslagens intentioner är enligt min mening den gällande lagstiftningen på detta område väl i samklang med såväl produktionsmål som målen för den absoluta majoriteten av skogsägarna. Min fråga till ministern gäller det ökade inslag av myndighetsstyrning som krävs för att genomföra de aviserade åtgärderna, dels genom Skogsstyrelsens ansvar för biotopskyddet, dels genom det som aktualiseras i den nu liggande propositionen om svenska miljömål, delmål och åtgärdsstrategier. Utan att vare sig i propositionen eller i svaret ha ett redovisat underlag om miljötillståndet i den svenska skogen i dag och utan att ha redovisat konsekvenserna för det privata skogsbruket föreslår regeringen enligt svaret att mark för framtiden ska avsättas för just biotopskydd. En inventering, som företagits av Skogsstyrelsen och som redovisas här, visade mycket tydligt att betydligt större arealer än vad man hade förutsatt fanns bevarade med s.k. nyckelbiotoper. De översteg t.o.m. de beräknade tillgångarna mellan fyra och fem gånger. Det är ett positivt resultat, men det tycks inte ha lett till att regeringen kommer fram till slutsatsen att skogsbruket frivilligt kan ta ansvar för miljöfrågorna, utan man framhärdar i att kräva nya reservat, nya begränsningar i brukanderätten i den egenägda skogen. Rättsläget, som också åberopas i svaret, i dag är sådant att den enskilde skogsägaren först när en avverkingsanmälan sänts till skogsvårdsstyrelsen meddelas om de eventuella begränsningar i avverkningsrätten som myndigheten kan komma att kräva. Det är just här som min fråga kommer in. Jag tycker att det är otillfredsställande och kan i enskilda fall få allvarliga konsekvenser, både ekonomiska och andra, för den enskilde skogsbrukaren. Jag menar att ett rimligt krav är att man som ägare ska veta vilka förutsättningar som gäller redan när man skickar in sin anmälan. Min fråga gick ut på om ministern är beredd att medverka till att genom inventeringar dels klarlägga behovet av flera avsättningar - jag tror att vi kan vara överens om de behoven - för naturvårdsändamål, dels ge markägarna en rimlig chans att ekonomiskt planera sin verksamhet i förväg, inte just när myndigheten ska besvara avverkningsanmälan.
Fru talman! Precis som Lars Björkman är jag mycket glad över det intresse som finns hos enskilda skogsägare att kombinera produktionsmålet med miljömålet. Det visar den höga kompetens som finns bland små och stora skogsägare kring effekterna av att se till de båda målen och vad man tjänar på det. Det är naturligtvis viktigt att många enskilda skogsägare är stolta över den rikedom som man har på sin mark och inom sina ägor och att man är beredd att göra mycket för att skydda dem och förädla dem. När jag säger att jag har ett stort förtroende för att enskilda skogsägare ska ta det ansvaret har jag också många bevis för att regeringen ser till det ansvaret också. Men det finns därutöver ett allmänt intresse hos flera av oss andra att få ta del av de värdefulla nyckelbiotoper som finns. Det finns också enskilda skogsägare som har ett intresse av att inte längre ha ansvaret för de biotoper som man kan hitta. Då har regeringen påpekat att det då kan finnas andra sätt att ta till vara de nyckelbiotoperna - det kan vara naturreservat, det kan vara andra planer som gör att vi gemensamt får ta del av de nyckelbiotoper som finns. Jag tror att vi i de flesta fall kommer att hitta bra avvägningar och lösningar på när vi ska välja det ena sättet och när vi ska välja andra sätt. Som enskild skogsägare har man ett intresse av att värna den mark som man äger, och de flesta skogsägarna gör det på ett alldeles utomordentligt sätt. Men därutöver finns det ibland större gemensamma intressen där vi tillsammans måste visa att vi också vill skydda och värna olika delar av skogen och marken, och då kan andra lösningar passa bättre. Jag tycker att det är naturligt att staten visar genom beslut i riksdagen att vi vill ta ett ansvar för de nyckelbiotoper som finns i vårt land och göra dem tillgängliga för alltfler. Jag tror att det vore olyckligt om vi sade att bara skogsägarna själva ska ta det ansvaret. Självklart har staten, både som ägare och som förebild i att leva upp till de båda målen, en viktig roll att spela både för allmänheten och för enskilda skogsägare.
Fru talman! Det här inlägget styrker bara vad jag tidigare sade, att vi har en stor samsyn både i målsättningen och i möjligheterna att hitta lösningar. Men vad jag eftersträvar, och jag tror flertalet av landets skogsägare eftersträvar, är att vi har ett miljömål som är så klart definierat och så väl identifierat att man som markägare redan innan man går in med en avverkningsanmälan kan ha en rimlig uppfattning om tänkta eller möjliga begränsningar som kommer att föreslås. När det gäller rättsläget har jag som markägare, om jag inte har begärt någon form av förhandsinventering, inte några som helst möjligheter att överblicka vilka begränsningar som skogsvårdsstyrelsens tjänstemän kommer att föreslå. Jag tror inte att det råder någon oenighet om vilket mål som man ska nå med de föreslagna begränsningarna. Men jag vill lyfta fram det otillfredsställande i att man på förhand inte har möjlighet att överblicka hur stora arealer och vilka områden som det gäller. Det går inte heller att förutse när man kan få någon ekonomisk utvinning. Både ministern i svaret och regeringen i sin nya proposition har missat en del i fråga om begreppet ansvaret för äganderätten. Det innebär ju att man måste ha möjlighet att disponera sin egendom och rimliga förutsättningar att med de tidsintervaller som gäller i skogsbruket utnyttja arealen för produktion av virke och avverkning. Det talas om att man ska skydda marken mot markägaren i propositionen. Det känns ju lite egendomligt att man ska skydda marken mot de markägare som faktiskt har visat sig vara kompetenta - vilket ministern här har understrukit - att klara målsättningarna genom frivillighet. Fru talman! Det råder en viss oklarhet om arealen. Ministern säger i svaret att det sammantaget är 900 000 hektar spridda över landet som ska skyddas. Jag har då några frågor. Varför är det bara det enskilda skogsbruket som ska bli föremål för dessa begränsningar? Varför har man inte gått in och tittat på det statliga skogsinnehavet? Det finns ett antal statliga institutioner som äger och förvaltar skog på statens uppdrag. Varför har de undantagits? På vilket sätt tänker sig regeringen att där få genomslag för motsvarande åtgärder? Jag har ingen misstro mot deras ambitioner på något sätt, men det känns som att man särbehandlar det allmänägda skogsbruket på det enskilda, privatägda skogsbrukets bekostnad. När kan vi räkna med att inventeringen slutligen är genomförd så att vi får en uppfattning om hur stora arealerna är och vilka av dem som behöver skyddas? Det känns lite egendomligt om vi indikerar att vi har så mycket skyddsvärda biotoper att de egentligen inte alls behöver skyddas. De är snarare en naturlig del i det normala skogsbruket. Då kan man fråga sig vad den här typen av målsättningar fyller för funktion. Fru talman! Jag vill därför upprepa frågan: Kan vi få en inventering som klarlägger behovet, omfattningen och begränsningarna för de enskilda markägarna?
Fru talman! Den begränsade kontrollinventering som har gjorts hittills av s.k. nyckelbiotoper visar att de finns i en mycket större omfattning än vad vi tidigare trodde. Därför har också Skogsstyrelsen fått mera pengar för att förbättra inventeringen. Trots att den nu har pågått under en längre tid har vi under de tre kommande åren avsatt extra resurser för att fördjupa och förbättra den inventeringen som nu ska göras. Det är min förhoppning att vi då ska få veta både behovet och omfattningen. Precis som Lars Björkman sade är det naturligtvis oerhört viktigt att skogsägarna får reda på var man har hittat nyckelbiotoper vid olika inventeringar. Tanken är att det är den typ av uppgifter som ska finnas i skogsägarens skogsbruksplaner eller i skogsoch miljöredovisningen. Jag vill passa på att berätta för alla som lyssnar på debatten att sådan information finns att hämta på Skogsstyrelsens hemsida på Internet. Som enskild skogsägare har man alltså möjlighet att få hjälp och information dygnet runt. Jag vill också slå fast att man i skogspolitiken inte skiljer det olika ägandet åt. Det måste vara en missuppfattning. Både enskilda skogsägare och statliga skogsägare omfattas av de mål som vi har satt upp i skogspolitiken, och detta är naturligtvis oerhört viktigt att tydliggöra.
Fru talman! Inte minst det senaste var ett bra klarläggande som har undgått mig och t.o.m. de handläggare som jag har haft kontakt med. Via propositioner och andra informationskällor har vi bibringats uppfattningen att det uteslutande är det enskilda skogsbruket som ska bli föremål för detta. Det känns glädjande att samma regelverk ska gälla även för det offentligt ägda skogsbruket. Fru talman! Jag snuddade tidigare vid att det fanns lite olika uppgifter om vilka arealer som man är ute efter. I ministerns svar står det tydligt att det är 900 000 hektar som är det långsiktiga målet. I en DN-artikel för någon vecka sedan gick miljöministern tillsammans med delar av regeringsunderlaget ut och talade om att första steget är 900 000 hektar och att man därefter ska öka på med minst 400 000 hektar. Det rör sig alltså om totalt 1,3 miljoner hektar. Jag har inte klart för mig grunderna för den stora utvidgningen. Ministern har också undvikit att i svaret nämna dessa siffror. Är det så att det råder olika uppfattningar mellan ansvarig skogsminister och miljöministern? Eller är det för att informationen har kommit portionsvis som vi inte riktigt kan skilja ut vad som gäller? Fru talman! Än en gång: Finns det möjlighet för ministern att lämna ett besked om när man är beredd att precisera tidpunkten? Och det kan gälla alla skogsägare, eftersom vi inte vet vare sig kriterier för nyckelbiotoper eller var de finns - det har sagts att Skogsvårdsstyrelsens tjänstemän kan ge anvisningar. Finns det möjlighet att efter en totalinventering konstatera vilka nyckelbiotoper som ska bevaras, var de finns och att man är beredd att betala för dem?
Fru talman! Mycket kort: De mål som jag har nämnt i interpellationssvaret är de mål som regeringen har föreslagit för riksdagen. Det är dessa mål som gäller. Det finns inga andra åtaganden eller några andra diskussioner just nu. Jag tror att både Lars Björkman och jag är angelägna om att den förbättrade inventering som nu görs ska ge oss svar på de frågor som Lars Björkman ställer. Jag kan inte lova det, eftersom vi inte vet hur marken ser ut på de områden som ännu inte har inventerats. Men detta är självklart vår ambition. Det är därför som man har ökat tempot i inventeringen. Vi ger nu Skogsstyrelsen mera resurser så att man kan bli bättre, snabbare och tydligare. Det tjänar vi på när vi ska slå fast de nya mål som ska gälla och när vi ska fördela anslag. Det tjänar den enskilda skogsägaren på eftersom han eller hon bättre kan ta hänsyn till hur marken ser ut. Och det tjänar alla på som har ett intresse av att värna nyckelbiotoperna långsiktigt. Detta är vår gemensamma ambition och det är också detta som ansträngningarna ska rikta in sig på.

Herr talman! Cecilia Magnusson har frågat mig varför regeringen inte utsträckt höjningen av garantiersättningen till att omfatta samtliga 480 dagar i föräldraförsäkringen.

Under Regeringens bedömning är att förlängningen av föräldraförsäkringen med en månad tillsammans med höjningen av garantinivån gör föräldraförsäkringen till en mycket bra försäkring. Försäkringens konstruktion med ersättning för inkomstbortfall och att reservera tid för båda föräldrarna är viktig i regeringens arbete för jämställdhet. Den utsträckta tiden med föräldrapenning ger föräldrar en reell möjlighet att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap. De 90 garantidagarna är annorlunda till sin karaktär. Den ersättning som utgår för dessa dagar är lika för alla och ersättningen utgår inte efter inkomstbortfallsprincipen. Dessa dagar är särskilt viktiga genom den rätt till ledighet som är knuten till dagarna. Jag vill i detta sammanhang framhålla att garantidagarna också skiljer sig från de övriga föräldrapenningdagarna genom att man kan välja nivå på ersättningen. När en förälder arbetar högst tre fjärdedelar av normal arbetstid kan föräldern välja att ta ut föräldrapenning på hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels nivå. Riksdagen har också nyligen beslutat om införande av ny förmånsnivå i föräldraförsäkringen och motsvarande rätt till ledighet. Den nya nivån motsvarar en åttondels förmån och träder i kraft den 1 januari 2002. Med den nya förmånsnivån kan en förälder arbeta högst sju åttondelar av normal arbetstid och samtidigt få ersättning för garantidagarna. Detta innebär att en förälder kan använda garantidagarna som ersättning vid arbetstidsförkortning. En förälder som minskar sin arbetstid med en timme om dagen kommer i princip att kunna få sin inkomstförlust ersatt genom att ta ut föräldrapenning motsvarande hel garantinivå. Regeringens arbete inriktas nu på att öka rättvisan och sysselsättningen i samhället. Utgångspunkten för förslagen i vårpropositionen har varit omtanken om dem med sämst ekonomiska förutsättningar. De fördelningspolitiska avvägningarna har således varit avgörande för regeringens förslag. Den höjda garantinivån för de 390 föräldrapenningdagarna innebär framför allt en förbättring för dem med sämst ekonomisk situation, bl.a. föräldrar som har en svag ställning på arbetsmarknaden och studerande föräldrar.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja tacka statsrådet Thalén för svaret på min fråga om varför man inte har höjt garantiersättningen i föräldraförsäkringen samtliga de 480 dagarna. Tyvärr, herr talman, tycker inte jag att jag har fått svar på den frågan. Jag tycker personligen att det är ganska förvånande att statsrådet valt att inte svara på denna ganska självklara fråga som också kan vara mycket viktig för många föräldrar i utsatta situationer. Äntligen har vi ju här i riksdagen kommit överens om att höja garantinivån i föräldraförsäkringen. De borgerliga partierna har länge försökt att få till stånd en höjning av garantinivån men mötts av ett kompakt motstånd från regeringen och de samverkande partierna. I stället för att värna de sämst ställda föräldrarna har man först prioriterat utökningen av föräldraförsäkringen med en månad till dem som har ersättning över garantinivån. Detta tycker vi moderater är fel prioritering. Nu kan man tro att regeringen tänkt om, men tyvärr är det bara delvis.

Är det rättvist, måste jag fråga statsrådet Thalén, att man, när barnet är 13 månader, ska behöva vara hänvisad till en sådan ersättning? Även om man jobbar är den här ersättningen långt under minimiersättningen för timarbete inom de flesta yrken. Jag ser att Björn Rosengren har kommit in i kammaren. Han kan kanske kommentera det i andra interpellationsdebatter. Man kan inte leva på 40 kr i timmen efter skatt. Är det en rättvis bedömning av värdet att ta hand om sina små barn med en ersättning på 40 kr och 20 öre? Det är de mest utsatta jag talar om här, herr talman. Jag tycker att det är de som ska ha mest stöd från samhällets sida. På mig verkar det som om regeringen inte vill se detta problem. Eller har jag missuppfattat den inställningen? I dag diskuteras höjningen i föräldraförsäkringen. Taket diskuteras högt, brett och ljudligt i tidningsspalter. Men garantinivån har gått ganska ljudlöst förbi. Jag skulle vilja fokusera på denna fråga. Nu tror jag att det finns en lösning. Statsrådet säger ju i sitt svar att man vill inrikta regeringens arbete på att öka rättvisan i samhället. Och det behövs verkligen en ökad rättvisa när det gäller barn till föräldrar i en utsatt ekonomisk situation.
Herr talman! Det handlar naturligtvis alltid om en avvägning. Vi vet att också Moderaterna och Cecilia Magnusson gör den avvägningen. Nu är det väldigt populärt att diskutera garantinivån, men i andra sammanhang handlar det i stället väldigt mycket om att dra ned på de områden som rör barn och föräldrar. Min inställning är denna. När beslutet i riksdagen verkställs har vi 13 månaders föräldraförsäkring, dvs. 13 månaders inkomstrelaterad ersättning. Vi höjer också garantinivån för dem. Sedan har vi tre månader därefter, och de är lika för alla. Det är klart att det är en avvägning om man kan höja ytterligare för alla, men jag menar att den kostnad som detta medför måste vägas i förhållande till andra viktiga insatser man gör just för föräldrar. Det hindrar inte att man kan återkomma i ett senare skede när man ska göra nya prioriteringar. I vårbudgeten och i förslaget som rör föräldraförsäkringen i den här omgången valde vi att också höja ordentligt för kommande år. Det innebär att vi tar ett steg nu, och därefter ytterligare ett för att, som framgår av mitt svar, komma upp till 180 kr per dag år 2004. Min grundläggande inställning är den - och den kommer naturligtvis att vägleda mig i kommande prioriteringar - att jag vill fortsätta att bygga ut föräldraförsäkringen i första hand till 15 månader. Det innebär en inkomstrelaterad ersättning i 15 månader, och det innebär naturligtvis också en förlängd högre garantinivå för motsvarande 15 månader. Det utrymmet har vi inte ännu, men det är min politiska ambition att skapa ett sådant ekonomiskt utrymme att det blir möjligt. Det är också ett ställningstagande som Socialdemokraterna har gjort på sina partikongresser.
Herr talman! Det är avvägningar och prioriteringar som gäller. Jag förstår statsrådets inställning till en viss del. Nu talar statsrådet Thalén om att man siktar mot 15 månaders föräldraförsäkring för dem med ersättning från föräldraförsäkringen, inte för dem med garantinivån. Det är det frågan gäller. Varför satsar man på dem som har möjlighet att försörja sig på 40 kr och 20 öre per dag? Varför inte satsa på de svagaste i samhället? Varför inte i första hand ta samtliga 480 dagar i föräldraförsäkringen? Statsrådet nämnde att det ofta gäller att dra ned. Jag ska belysa vårt förslag, "Låt föräldrarna bestämma!". Vi kopplar ett barnkonto efter föräldraförsäkringen. Man kan ta ut 20 000 kr per år, totalt 40 000 kr. Som föräldrar kan man när man vill vara hemma längre med sina barn få ut en ersättning på 167 kr per dag i 120 dagar. Det motsvarar efter skatt ungefär 250 kr, och det är väl en schyst timersättning i de flesta yrken. I vissa yrken är det en mycket bra timersättning. Det är det här frågan gäller. Varför vill inte statsrådet och regeringen öka rättvisan för alla? Det viktigaste, tycker jag, är att de som är sämst ställda i samhället faktiskt får en möjlighet att utöva sitt föräldraskap på ett bra sätt. Det är dem vi måste värna om. Jag skulle vara tacksam om statsrådet lite närmare kunde beröra den fråga som gäller de föräldrar som inte har någon inkomst att falla tillbaka på.

Herr talman! Jag vet inte om Cecilia Magnusson och jag missförstår varandra. I argumentationen som Cecilia Magnusson ger får man intrycket att garantinivån inte kommer att bli 180 kr per dag. Det är ju det som är min poäng. Det kommer att bli 180 kr per dag i garantinivå för 13 månader. Enligt min och Socialdemokraternas uppfattning ska detta byggas ut till att omfatta 15 månader när vi får ett sådant ekonomiskt utrymme. Vi följer den tid som inkomstrelaterad ersättning erbjuder. Sedan finns det en poäng som jag tycker att Cecilia Magnusson tappar bort. Den poängen har oerhört många unga människor lyft fram. Det är fördelen av att kunna kombinera studier med ett senare arbete och att kunna kombinera arbete, familj och barn för både unga kvinnor och unga män. Föräldraförsäkringens konstruktion är otroligt viktig för att skapa det stödet. Inte minst nu när vi tillhör och diskuterar inom ramen för den europeiska gemenskapen kan jag i det här sammanhanget nämna att av alla de förmåner som finns i det svenska samhället till nytta för våra medborgare är nog föräldraförsäkringen den som de allra flesta övriga länder lyfter fram som den strategiskt viktigaste. Det gör man därför att den är kopplad till inkomstbortfallsprincipen och samtidigt - och det menar jag är viktigt - till en rimlig garantinivå som också följer med inkomstbortfallsprincipen.
Herr talman! Kan jag tolka statsrådet Thalén så att de 90 garantidagarna längre fram ska tas bort, eftersom statsrådet inte diskuterar frågan om de 90 dagarna med en ersättningsnivå på 60 kr per dag? Det motsvarar ju inte ens en schyst timlön. Jag kan tänka att det är en bra utveckling att ta bort en ersättning som egentligen inte ger något stöd till de föräldrar som lever på den och att utöka föräldraförsäkringen. Det är i så fall en bra utveckling. Det skulle jag gärna vilja att statsrådet svarade på. Så till det här med att kombinera arbete med att vara småbarnsförälder. Det är viktigt och angeläget att vi arbetar för detta. I det sammanhanget skulle jag gärna vilja ha statsrådet Thaléns kommentar till den incident vi hörde talas om strax före den 1 maj. Ett fackförbund - jag tror det var Byggnads - vägrade att skriva avtal med Skanska om att höja ersättningsnivån i föräldraförsäkringen och om att arbetsgivaren skulle betala upp till 80 % av arbetsinkomsten när någon var hemma och tog hand om barn. Man vägrade att gå med på en sådan överenskommelse. Är det ett bra sätt att kombinera föräldraskap och arbete, eller finns det andra sätt att göra det? Jag tror att det är viktigt att vi uppmuntrar arbetsgivare att vara med i processen och underlätta för föräldrar att vara föräldralediga. Från samhällets sida är det viktigaste att faktiskt stötta dem som har sämst förutsättningar.
Herr talman! Frågan om att ersätta de 90 garantidagarna, de tre månaderna, med en förlängd föräldraförsäkring har vi inte tagit ställning till. Vi har sagt att vi ska bygga ut föräldraförsäkringen - nu talar jag om det socialdemokratiska partiets ställningstagande - till 15 månader. Därutöver bör det finnas tre månaders garantidagar för att skapa ett flexibelt utrymme för unga föräldrar att kombinera arbete eller studier med ledighet med sina barn. När det gäller den andra frågan vill jag inte gå in i en diskussion om kollektivavtalens tecknande. Rent generellt tycker jag att det är bra om arbetsgivare kan skapa förutsättningar för unga pappor men också unga mammor att vara lediga med en bra kompensation. Samtidigt vet jag att i det här fallet handlar det om helheten på den delen av branscharbetsmarknaden.

Herr talman! Johnny Gylling har ställt följande frågor: Vad tänker jag göra för att, som Johnny Gylling uttrycker det, komma till rätta med kommunstödet? När det gäller den första frågan löper införandet av de olika stödformerna tidsmässigt enligt de intentioner som redovisades i den s.k. IT-propositionen . Av propositionen framgick att stöden först skulle konkretiseras. Vidare framgick av propositionen den tidpunkt när stöden avsågs börja gälla. Skattereduktionen och ett av de stöd som lämnas till kommuner har därför utretts, remitterats och riksdagsbehandlats. En lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele och datakommunikation trädde i kraft i januari 2001. Lag om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät och förordning om stöd till kommuner för anläggande av telenät trädde även de i kraft i januari i år. Det andra stödet som kan lämnas till kommuner, till ortssammanbindande nät, har nyligen remissbehandlats och de synpunkter som framförts bereds för närvarande. Någon förordning för detta stöd har inte trätt i kraft ännu eftersom remissbehandlingen just avslutats. Vissa remissinstanser har framfört att kraven på kommunal medfinansiering bör sänkas, en synpunkt som jag tar på stort allvar. Detta gäller även den första förordningen om stöd till kommuner, den som trädde i kraft i januari i år. Johnny Gylling säger också att staten inte ska styra val av teknik, vilket jag instämmer i. Staten bör inte i detalj peka ut tekniska lösningar. Det är för tidigt att dra några slutsatser av hur stöden kommer att nyttjas. Ett av stöden har ju dessutom inte trätt i kraft ännu. Svaret på Johnny Gyllings första fråga är därför att jag tar remissinstansernas synpunkter på stort allvar vid utformningen av förordningarna. Mitt svar på Johnny Gyllings andra fråga är att Telias accessnät redan har öppnats genom den EG EG-förordningen om local loop unbundling tar över svensk lag. Regeringen har utsett Post och telestyrelsen till tillsynsmyndighet för frågan i Sverige. Slutligen när det gäller Johnny Gyllings tredje fråga, om hur jag ämnar följa upp ambitionerna att hela landet ska få tillgång till bredband inom några år, kommer jag att noga följa de åtgärder som vidtagits för att se att de får avsedd verkan. Det är enligt min mening för tidigt att redan nu dra några slutsatser av hur de olika stöden kommer att nyttjas. Skulle det senare visa sig att åtgärderna inte haft avsedd verkan, får en förnyad analys göras. Sammanfattningsvis fortsätter regeringens arbete med att stimulera IT-infrastrukturutbyggnaden och konkurrensen. Därmed kan vi närma oss visionen om bredband för alla till ett rimligt pris.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret, även om jag tycker att en IT-minister i ett än så länge ledande IT-land borde kunna ge ett tydligare svar på hur han ämnar arbeta vidare med visionen bredband till alla. Sverige ska ju som första land bli ett informationssamhälle tillgängligt för alla. Det föreslog regeringen i IT-propositionen år 2000, och riksdagen ställde sig bakom detta mål. I propositionen prioriterades tre områden: tilliten till IT, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten till informationssamhällets tjänster. Kristdemokraterna delade i stora drag inriktningen i propositionen. Det viktigaste är enligt vår mening att slå fast att IT är till för människan, inte tvärtom. Min interpellation fokuserar på bredbandstillgängligheten. Utan snabb dataöverföring utvecklas inte nya tjänster. Även om många svenskar redan i dag har tillgång till bredband utgör dessa personer ändå en liten del av befolkningen. I tidningen Computer Sweden presenterades den 11 april 2001 en undersökning enligt vilken ungefär 2 % i hela Norden beräknas ha bredband. År 2005 väntas den siffran ha stigit till 30 %. I hela Europa beräknas år 2005 10 av befolkningen. Vi har alltså väldigt långt kvar till visionen bredband till alla. Om Sverige ska vara först får staten inte ge fel signaler till företag och konsumenter. Jag menar att det gick fel i starten av bredbandsloppet. I en jämförelse med ett 100-meterslopp skulle man kunna säga så här: Först fick löparna vänta vid startlinjen tills de blev trötta. Precis före starten satte man in häckar på banan. När starten gått förlängdes loppet från 100 meter till 200 meter. Det säger sig självt att man inte kan göra så inom friidrottens värld, men i politikens värld är allting möjligt. Först funderade Björn Rosengren väldigt länge på vilka spelregler som skulle gälla för marknaden. Hur mycket skulle staten engagera sig? IT kommissionen rekommenderade en mycket omfattande statlig satsning på fibernät. Regeringen funderade, och marknaden väntade. När äntligen den försenade IT-propositionen kom, dvs. när startskottet gick, blev det inte alls så som IT-kommissionen rekommenderat. Det blev ingen jättelik statlig satsning och inte heller en renodlad marknadslösning, utan någonting mitt emellan. Vidare lyckades regeringen inte ge klara besked om accessnätet, vilket gjorde att 100-metersloppet förlängdes. Det blev svårare för operatörer att sälja sina tjänster till den enskilde konsumenten. Det är dessa punkter som min kritik bygger på. Jag tycker att regeringen väntade för länge och gav fel signaler till marknaden, och regeringen har fortfarande inte rett ut frågetecknen. Ministern kan kanske utveckla sina svar något i den kommande debatten.
Herr talman! Låt mig börja med att ändå göra det konstaterandet att vi helt följer tidsplanen enligt förslagen i den proposition som framlades här i riksdagen. Vi var en månad för sena med att lägga fram propositionen, och som Johnny Gylling kanske erinrar sig tog det lite tid i skatteutskottet, eftersom man ytterligare ville utreda hur förslaget skulle se ut. Även riksdagens behandling drog alltså ut på ett sätt som vi inte hade räknat med. Man kan dock inte påstå att vi på något sätt har hanterat denna fråga fel tidsmässigt i förhållande till vad vi uttalade i propositionen. Det handlar om att vi lade fram denna en månad för sent. Sedan vill jag säga att det vid den tiden var fråga om att marknaden skulle sköta detta. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ansåg att detta inte kan göras enbart av marknaden. Det fanns partier i riksdagen som ansåg att det här helt skulle skötas av marknaden. Det fanns vidare partier som mer anslöt sig till de diskussioner som fördes i IT-kommissionen om att staten skulle ta ett kraftigt grepp över detta. Det talades då om 60-80 Vad vi sade i propositionen - vilket såvitt jag kan erinra mig kristdemokraterna anslöt sig till - var: Marknaden ska styra detta, och marknaden ska ha ett vitt utrymme, med utgångspunkt i avreglering osv. Detta levde också marknaden upp till. Ingen annan part byggde ut så snabbt som marknaden. Men vi sade även, vilket var viktigt, att marknaden inte kommer att bygga ut allt detta. Jag talar nu teknikneutralt. Det kan gälla bredband i form av optokabel, i form av radioteknik eller i form av andra tekniker. Det var viktigt att konstatera. Men det är också viktigt att vi därtill satsade ungefär 8 miljarder kronor. För att få ut dessa 8 miljarder måste kommuner, individer och andra intressenter på marknaden investera ungefär 9 miljarder. Det innebar en satsning på ca 17 miljarder på de områden där marknaden inte går in. Jag tycker faktiskt att det var en utomordentligt bra modell. Resultatet av detta är ännu svårt att avläsa. Vad gäller exempelvis Svenska Kraftnät, som ska bygga ut svartkabel till samtliga kommuner, vet vi att mer än hälften av kommunerna har klarats. Man har hållit på med detta ungefär ett år, och vi har sagt att det ska vara klart efter två år. Sedan är det klart att också de förändringar som nu har skett på marknaden, så att det inte finns samma intresse och kraft på marknaden, påverkar det här, men jag menar att regeringen eller riksdagen inte kan ta helt ansvar för detta. Man får se vad det får för effekter och om andra åtgärder måste vidtas. Jag menar att det är viktigt att göra det konstaterandet. Räknar man både med uppgraderad kabel-TV och med ADSL kommer en mycket stor del av hushållen inom några år att få möjlighet till anslutning med hög kapacitet. Det finns utredningar som har sagt att inte så många människor kommer att vara anslutna till bredbandskapacitet, men det är ändå viktigt att säga att de frågor som har ställts till dem är: Vill du vara kopplad till en sådan? Då har många sagt nej. Vi har aldrig menat att man ska anslutas kollektivt till detta. Man ska ha möjlighet till anslutning om man önskar en sådan, men man ska inte tvingas till bredbandsuppkoppling.

Herr talman! För att konkretisera bredbandsdebatten och lyfta ned den till vardagen vill jag läsa högt ur ett mejl jag fick alldeles innan jag gick hit till kammaren. Det är från en ung svensk enskild företagare, som skriver så här: I höstas köpte jag hus på landsbygden. Jag trivs fantastiskt bra med allt utom en sak - min Internetuppkoppling. Innan hade jag ISDN. Nu har jag ett vanligt modem som aldrig kommer över 42 bitar per sekund och hela tiden kopplas ned. Jag har letat desperat efter alternativ, men det finns inte någonting. Tele 2 hade bredband via satellit innan, men det har de lagt ned. Jag måste nu skaffa kontor i stan i stället för att använda de utrymmen i huset som hade varit lämpliga. Som det ser ut i dag finns inga tecken på att marknaden kommer att tillgodose bredband på landsbygden de närmaste åren. Inte heller statens IT-pengar kommer att skapa bredband på landsbygden. Konsekvensen av det blir att tjänsteoch IT-företag måste lämna landsbygden. Det här mejlet visar att det finns ett stort intresse hos många att använda bredband. En företagare som vill flytta ut sin verksamhet och sköta den från landet skulle mycket väl kunna göra det, om han hade fått chansen. Tillbaka till mina konkreta frågor. Regeringen har utrett kommunstödet. Det är ännu inte färdigt hur den sista förordningen till kommunerna ska utformas. De signaler som har getts är att kommunerna inte har råd att betala alla dessa miljarder för att bygga fibernät. Tänker inte ministern ändra på inriktningen av stödet? Ministern tog upp olika partiers inriktning i frågan. Det är riktigt att vi kristdemokrater menade att marknaden kan bygga det mesta av infrastrukturen åt oss, om vi ger tydliga signaler, avreglerar och sätter upp bra konkurrensregler. Det menar vi fortfarande. Men för glesbygden, dit marknaden inte når, måste staten ta ett särskilt ansvar. Vi har föreslagit en annan modell än ministern vad gäller skattereduktion för enskilda hushåll. Vi menar att 8 000 kr är mycket att betala för en installation i sitt hem. Vi hade hellre föreslagit ett avdrag på mellan 1 000 och 8 000 kr. Det tror vi hade gynnat utvecklingen betydligt mer. Min andra fråga gäller accessnätet. Visst är det bra att ministern deklarerar tydligt att EG förordningen gäller och att accessnätet ska vara öppet. Ministern har ansvar för Post och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet. Hur bevakar ministern att det inte förblir ett prismonopol på accessnätet? Min tredje fråga gällde visionen om bredband till alla. Regeringen har inte varit teknikneutral, trots att ministern säger det. Det talas hela tiden om ett fibernät. Det ska byggas fiber överallt. Nu utvecklas annan teknik också mycket snabbt, bl.a. när det gäller koppartråd och elkabel. Ministern får gärna utveckla svaret.
Herr talman! Den företagare som har skrivit mejlet till Johnny Gylling kan söka skattereduktion. Företagaren kan också vända sig till kommunen när det gäller stöd, med utgångspunkt från de 8 miljarder som staten delar ut i olika stöd. Jag skulle tro att det blir mycket billigare och bättre för företagaren att han skaffar ett kontor i stan. Vi har lämnat mycket tydliga signaler. Vi har talat om vilka frågor vi stöder. Resten får marknaden klara av. Det kan inte ha ifrågasatts av marknaden. Arbetet har heller inte stoppats upp efter det att vi lade fram propositionen. Att det har stoppats upp inom IT branschen i dag har mer att göra med andra marknadsförändringar. Det är Post och telestyrelsen som handlägger frågan om accessnät. Den ser över frågan nu. Det finns en lagstiftning som säger att accessnätet ska öppnas. Post och telestyrelsen ser över hur det ska ske och hur man ska betala. Den återkommer till det. Jag vill meddela en nyhet till kammaren. Det som har framförts från kommunerna om att de får betala för stor del tar jag på stort allvar. Jag tänker föreslå att regeringen sänker medfinansieringskravet. Det är så tydligt i remissförfarandet. Men kommunerna måste först, till följd av EU:s statsstödsregler, försöka upphandla tillhandahållandet av näten, så att de kan ägas av en marknadsaktör. Om marknaden inte vill tillhandahålla det på de villkor som ställs kan kommunen själv äga och tillhandahålla nät. Diskussionen bakom har gällt om kommunen ska vara med och betala när den inte äger nätet. Det statliga stödet pekar inte ut någon viss teknik för att stödet ska kunna utnyttjas. Däremot ställs det krav på vad nätet ska klara av. Det ställs också krav på att nätet ska vara nytt, eftersom statens satsningar bör vara långsiktiga och inte avse uppgradering av befintliga nät. Utveckling av befintliga accessnät som telenät och elnät är mycket bra och skapar en god grund för konkurrens på accessnätssidan. De befintliga accessnäten kan dock inte få dessa stöd. I debatten brukar bredband ofta vara liktydigt med någon form av kabel. Det finns annan teknik och annan teknik utvecklas. Därför har vi gjort stödet helt teknikneutralt. Vi resonerar på samma sätt som kristdemokraterna i det avseendet.
Herr talman! Jag ska återvända till några av frågorna. Ministern säger att Post och telestyrelsen äger ansvar för att EG-förordningen om accessnät ska gälla i Sverige. Det ska vara öppet för alla operatörer. Ministern säger att det ska öppnas. Men EG förordningen gäller ju från januari i år. Det är alltså lite sent att nu försöka komma med lösningar. Det skulle ha varit förberett. Så sent som i slutet av förra året fick vi besked från Näringsdepartementet att det var i princip omöjligt att lösa enligt svensk grundlag. Nu säger ministern tydligt att accessnätet ska vara öppet. Det välkomnar vi kristdemokrater. Den nyhet som ministern släppte ut i dag var intressant, nämligen att han tänker sänka kravet på medfinansiering från kommunerna. Det är säkert många kommuner som välkomnar det. Problemet är det som ministern själv pekar på: Vilken kommun vill investera från sin verksamhetsbudget i ett IT-nät som den inte äger? Det måste vara något fel på systemet från början. Jag är medveten om att det finns EG regler som styr upphandlingskrav. Men eftersom Sverige är ordförande i EU ytterligare en kort tid borde ministern ha ett starkt intresse av att förhandla i frågan. Det kommer att beröra alla länder inom EU. Jag tackar ministern för svaret.

Herr talman! Jag tycker att jag har varit mycket tydlig, om jag får recensera mig själv. Statsstödsreglerna är ingenting man förhandlar om. De är fasta och bestämda. Det är de som garanterar att vi har en transparent marknad med väl utvecklad konkurrens. Ju lägre andel kommunerna betalar, desto mindre intressant blir det vem som äger nätet ur kommunernas synvinkel. Det är viktigt att tillägga. Sedan kommer jag till frågan om LLUB, dvs. accessöppnandet. Det har sagts att operatörerna klagar över att Telia inte öppnar sitt nät på konkurrensneutrala villkor. PTS driver för närvarande ett tillsynsärende på eget initiativ för att se till att prissättningen är kostnadsorienterad. PTS tittar på prismarginalerna och hur nätet tillhandahålls. Området prioriteras av PTS. Det är viktigt att denna regeländring fungerar eftersom det förbättrar konkurrensen på anslutningar med högre överföringskapacitet och ökar antalet abonnenter, vilket i sin tur kan öka efterfrågan på bredbandstjänster hos företagen.

Herr talman! Ulf Björklund har frågat om Inlandsvägen kommer att ges hög prioritet i samband med den kommande infrastrukturpropositionen med inriktningen att skapa nya möjligheter för inlandets näringsliv och en positiv befolkningsutveckling. Med Riksväg 45 är en viktig väg för stora delar av landet. Den sammankopplar Norrlands inland med de mer befolkningstäta bygderna i Västsverige. Vägarna 64, 48, 185 och 26 fyller viktiga funktioner för de nord-sydliga transporterna från Dalarna, mellan Vänern och Vättern och vidare mot Västkusten. Regeringen har i olika sammanhang också prioriterat åtgärder längs dessa vägar. Jag kommer att återkomma till detta. Ulf Björklund har en riktig historiebeskrivning när det gäller vägplaneringen: på förslag av den borgerliga regeringen 1993 består vägförbindelsen mellan Mora och Halmstad av ett antal olika nationella stamvägar där Vägverket har planeringsansvaret, och även av några delar regionala vägar där länsstyrelsen har planeringsansvaret. Mellan Mora och Karesuando är riksväg 45 nationell stamväg. Jag är inte så säker på att detta varit en nackdel för denna vägförbindelse. Lägger man ihop de investeringar som finns mellan Halmstad och Karesuando i de gällande planerna för perioden 1998-2007 summerar de till över 1 miljard kronor. Det får väl ändå sägas vara ett tecken på att regeringen inser vägens betydelse. Huvuddelen av investeringarna ligger dessutom på delarna söder om Mora, där vägen består av olika stråk med delat planeringsansvar. Att det blev så pass bra utfall för vägen mellan Halmstad och Karesuando trots det splittrade ansvaret beror på ett riksdagsbeslut från 1997. Då beslutades på regeringens förslag att varje del av det nationella stamvägnätet bör byggas ut i den takt och med den standard som är motiverad av trafikförhållandena på respektive del. Dessutom beslutades då att ca 1 miljard kronor av investeringarna under perioden 1998-2007 ska gå till åtgärder som på ett avgörande sätt förbättrar tillgängligheten i områden med låg tillgänglighet, främst EU:s stödområden. Genom detta beslut tillkom det vissa investeringar på riksväg 45 i planen. av dem kunde utföras inom tre år. Regeringen beslutade samma vår att 749 miljoner kronor av Banverkets anslag skulle få användas av Vägverket till väghållning och statsbidrag. I beslutet sades att Vägverket särskilt skulle prioritera åtgärder på riksväg 45 samt åtgärder som medför höjd bärighet på vägnätet, rekonstruktion och förbättring av vägnätet samt ökat beläggningsunderhåll. Regeringen kommer att återkomma i denna fråga när inriktningspropositionen om infrastrukturen läggs fram i höst.
Herr talman! Jag vill tacka näringsminister Björn Rosengren för det positiva svaret. Det är fint att jag får ett erkännande för att ha en riktig historiebeskrivning och att det också sägs i slutet på svaret att en satsning på vägen ska ske i samband med att infrastrukturpropositionen läggs fram i september månad. Det var egentligen huvudfrågan. Dessutom är det naturligtvis positivt att 1 miljard är avsatt under tioårsperioden. Det blev ett ja på huvudfrågan. Jag uppfattade också att i propositionen i september kommer ytterligare medel att anvisas till det vi brukar kalla Inlandsvägen, eller möjligen Inlandsvägens två ben, som jag vill tala lite grann om alldeles strax. Regeringen är i nuläget såvitt jag förstår ganska pressad av allt det som har med vägar ut över landet att göra. Det har visat sig finnas stora behov, och det behövs utan tvekan stora satsningar. Det finns ett fint och unikt samarbete i inlandet i 29 kommuner från Halmstad i söder till Gällivare i norr, och Kiruna finns också med upp till Karesuando. Dessutom finns det andra benet som går från Göteborg. De två benen möts strax söder om Mora. Det är väg 45 och vägen från Halmstad upp till Mora. Det är ett mycket unikt samarbete vi har i landet för inlandets utveckling, för vägen och för att skapa möjligheter inte minst när det gäller turismen i norra inlandet. Det är ett unikt samarbete, och det är unika behov som finns i området. Det är inte bara de stora vägarna, utan det finns också väldigt många andra behov. Det finns också unika utvecklingsmöjligheter i området som måste satsas på för att det svenska inlandet ska leva och få en chans att utvecklas. Befolkningsströmmen måste då stoppas så att återvändningen sker just till inlandet. Det man egentligen begär, och det jag också begär i interpellationen, är två saker. Den ursprungliga inlandsvägstanken som skapades av kommunerna i inlandet var en väg från Halmstad upp till Karesuando. Vad man begär är signaler från departementets och regeringens sida. Vi borde kämpa och jobba för att få ett enhetligt vägnummer för främst biten Halmstad upp till Mora. I Mora kommer väg 45 som är enhetlig från Göteborg och hela vägen norrut. Det måste också bli en stamväg mellan Kristinehamn och Mora så att även den biten ska bli klassad som stamväg. Här skulle skapas ett alternativ till E 4:an i inlandet som skulle hjälpa inlandet att utvecklas. Varför ska turistbussar åka E 4:an i båda riktningarna när man ska upp till Lappland, Nordkap eller vart man nu till? Varför kan man inte i en riktning skapa möjligheter att ta vägen genom inlandet upp eller ned? Det är vad det egentligen handlar om. Det stora alternativet att åka rakt igenom Sverige och stanna på lämpliga ställen borde rimligen gå genom det svenska inlandet. Den fråga som jag vill ställa till näringsministern är: Är ministern beredd att hjälpa till att få huvudalternativet till kustvägen E 4, dvs. Inlandsvägen hela vägen genom det svenska inlandet? Det skulle betyda enormt mycket. Det är den signalen som vi i inlandet väldigt gärna skulle vilja höra och se.
Herr talman! Ulf Björklund har väckt en mycket viktig interpellation om Inlandsvägens betydelse. Jag instämmer både i frågan och i de slutsatser han drar här i debatten. Det gränsar för övrigt också till den debatt vi ska ha om en liten stund här näringsministern och jag om hur man skapar nya möjligheter för inlandets näringsliv och en positiv befolkningsutveckling. Dessa interpellationer hänger så långt ihop. Frågan har också en principiell dimension, även om det nu begränsar sig till riksväg 45. Det handlar inte bara om vägnumrering. Den borde också få status av en Europaväg. Framför allt tas det för liten hänsyn till det som går på tvären. Det räcker att nämna väg 44 i Tvåstadsområdet nere i Västra Götaland för att inse hur även tvärvägarnas tyngd spelar in när det gäller trafikflödet. Nu säger näringsministern i svaret att om man lägger ihop investeringarna på ett visst område så är det inte så dåligt - det är 1 miljard kronor. Men det är ju lite av problemet, herr näringsminister! Man tar nämligen pengar från ett område och lyfter över till ett annat. Min fråga blir: Vilka nya pengar har tillkommit när näringsministern talar om 1 miljard kronor? Det är ett förpliktande avsnitt som näringsministern nämner när han i svaret säger att riksdagsbeslutet från 1997 - och han lägger särskild betoning på att det var på regeringens förslag - innebär att varje del av det nationella stamvägnätet bör byggas ut i den takt och med den standard som är motiverad av trafikförhållandena på respektive del. Om vägarna skulle byggas ut i en takt som är motiverad av trafikförhållandena på respektive del så ekar, herr talman, många rop ute i landet. Jag återkommer till det i nästa debatt. Det sägs att investeringsåtgärderna på 45:an skulle tidigareläggas. Jag frågar återigen: Vad är det för nya pengar som har tillförts i denna fråga? Jag tycker att detta bollande mellan olika anslag är olyckligt. När man frågar Vägverket säger man där: För att upprätthålla underhåll som skulle innebära att vi inte utsätter vägarna för kapitalförstöring så krävs det tre à fyra gånger mer pengar än vad som hittills har gällt under de senare åren.
Herr talman! Jag börjar med frågan om pengar och nya pengar. Som jag sade tidigare är det 749 miljoner kronor i nya pengar från Banverket. De togs från Banverket och flyttades över till Vägverket för just dessa vägar. Jag kan räkna upp alla vägarna, men jag ska inte göra det. Om interpellanten önskar det så kan ha få namnen av mig sedan. När det gäller frågan om riksväg 45 och de andra vägarna som är sammanbindande ned till Halmstad så vet vi att riksväg 45 har en enhetlig numrering mellan Göteborg och Karesuando. Den är också en del av det europeiska TEN-vägnätet. Europavägnätet bestäms av FN på begäran av de nationella regeringarna. Det finns några skäl till att vara tveksam till Europavägstatus för stråket Karesuando-Halmstad. Vägen är med Europamått mätt väldigt smal, och den har lite trafik. Innan vi söker om Europavägstatus bör vägen ha en enhetlig numrering och status för att visa att vi ser den som ett sammanhängande stråk. Vägars funktion ändras med tiden, och det kan därför vara lämpligt att med jämna mellanrum se över frågor om vägnumrering och vägklassificering. Om vägen från Halmstad norrut har fått ändrad funktion så bör man göra en sådan översyn. Jag ska på något sätt engagera mig i detta, men normalt är det Vägverket som ansöker om denna typ av ändringar. 45 är norska godstransporter mellan de norra och de södra delarna av Norge. Man väljer alltså att köra riksväg 45 genom Sverige i stället för E 6 genom Norge. Huvudorsaken är sannolikt topografin - E 6 i Norge är mycket kuperad. Men det visar ändå att vägen förmår attrahera utländsk trafik. Det övriga som har tagits upp här gäller t.ex. turism. Det gäller inte minst Västkusten, Siljanområdet och fjällkedjan. Jag delar den uppfattningen. Sammanfattningsvis kan jag säga att detta är nya pengar. Det görs mycket på alla dessa sträckor i dag, och man har planerat fram till 2007. Eftersom man kan se denna väg som ett stråk så har den en stor betydelse i den kommande infrastrukturpropositionen.

Herr talman! Jag tackar för de positiva signalerna. Det som görs - den miljard som nu satsas - är ju sådant som kommer. Möjligen blir det nu påfyllt i och med infrastrukturpropositionen. De 749 miljonerna har gjort susen - de har gjort en hel del bra saker och det har varit mycket positivt. Detta är exempel på att om man gör satsningar på Inlandsvägen så ger det faktiskt effekt. Men det finns fortfarande ett antal mycket svåra flaskhalsar, som måste åtgärdas. Då kommer de positiva effekterna att bli ännu större, och det är det som är nödvändigt för inlandet. Men det handlar kanske om lite mer pengar, som sagt var. Det går för långsamt! Om vi har 1 miljard på en tioårsperiod så är den rätta nivån kanske 10 miljarder om vi under rimlig period ska kunna få flaskhalsarna åtgärdade. Europavägstatus på 45:an är väl i och för sig okej på lång sikt - men det kanske inte är det viktigaste just nu. Det viktigaste är i stället att ta steg ett, och det sade ju också näringsministern ett positivt ja till. Det gäller först och främst enhetliga vägnummer. Det måste vi hitta mellan Halmstad och Mora - eller Johannesholm söder om Mora, om vi ska vara noga. Det är också viktigt att vi får en stamvägsklassning på den bit som ligger mellan Kristinehamn och Mora. Det skulle göra susen! Detta är små saker, som går lätt att fixa. Vägverket känner till detta, men en signal - vilket näringsministern i princip har lovat här - skulle självfallet vara bra. Jag är glad för detta. Jag bor själv vid 45:an, och jag vet att den norska tunga trafiken passerar vid ett antal tidpunkter på dygnet. Det är väl i och för sig bra att vi är erkända, så att man transporterar norskt gods genom Sverige. Men det som naturligtvis skulle göra det hela ännu bättre när det gäller den norska trafiken är att detta i första hand skulle gå på Inlandsbanan. Det vore rimligt. Inlandsbanan ligger ju där! Det finns önskemål från NSB, de norska statsbanorna, att föra godset från Men det finns två flaskhalsar. En finns uppe i näringsministerns eget län - mellan Jokkmokk och Arvidsjaur. Där kan man i dag bara ta 16 ton. Fick vi upp det till 20 ton så vore problemet löst. Det finns också en liten bit mellan Östersund och Sveg som borde fixas. Av miljöskäl borde vi kunna föra över trafiken och det tunga godset till banan. Det är också sådant som jag hoppas kommer i infrastrukturpropositionen. Man borde kunna rätta till de här små flaskhalsarna. Det är inte så stora pengar att prata om, och trafiken och det tunga godset skulle då kunna föras över till rätt ställe. Vi vet ju att Inlandsbanans godsmängd har ökat med 340 % sedan 1995. Det finns en potential, och det finns ett antal bolag som har startat längs banan som är beredda att köra godset. Här finns alltså möjligheter som skulle kunna avlasta den i dag på många håll ganska dåliga Inlandsvägen. Det är alltså steg ett som är det viktiga i sammanhanget. Jag noterade det positiva här. Precis som Elver Jonsson - som jag för övrigt har samarbetat med i en motion i frågan som väl ska behandlas i samband med infrastrukturpropositionen - säger så är 45:an självfallet viktig för hela Dalslandsregionen. Vi har ju enormt mycket fina turistiska sevärdheter, Håverudakvedukten m.m., i närheten av 45:an. Detta skulle kunna utvecklas längs hela Dalslandskanalsidan. De två ben som detta handlar om - benet från Göteborg och benet från Halmstad - skulle alltså kunna vara en enorm inkörsport för Europatrafiken in i hela det svenska inlandet. Det skulle också gynna befolkningstillväxten och näringslivet där.
Herr talman! Jag tror att det finns en sak som näringsministern och vi som för debatten från den parlamentariska sidan är ganska överens om: Det skulle behövas ytterligare en rejäl slant. Jag har en fråga som har varit nog så publik av och till här men som näringsministern har blivit ganska lågmäld kring. Det gäller PPP-satsningen. Kommer den att kunna bli ett verksamt medel för att kunna tillföra mer pengar? På vilken vägstyrelse man än ringer så är man bekymrad - på vilket område man än talar om. Man säger t.ex. att landsbygdsvägarna har för svag bärighet, och det gör att det reguljära näringslivet nu lider ganska illa. Sedan vill jag återkomma till 45:an, som nu står på föredragningslistan. Vi kan konstatera att t.ex. söder om Trollhättan, vid Sjuntorp, finns det tidvis, stora delar av året, mycket större trafikflöde än t.ex. på E 6:an vid Ljungskile. Och när det gäller den senare vägen har vi ändå gjort rejäla satsningar. Det är helt rätt, men bara för att man inte har E beteckning glöms man bort - bara därför skulle det inte vara något trafikflöde där. Sedan instämmer jag i vad näringsministern säger om att infrastrukturen kommer att få stor betydelse. Men ska den få den rätta betydelsen är det viktigt att den kommer snabbt. Det är dessutom viktigt att åtgärder som vi kan förvänta oss ligger i den första delen eftersom vi har så stora eftersläpningar.
Herr talman! Jag ska bara be att få gå igenom de här objekten lite kort. I fråga om riksväg 26 mellan Brandshult och Hyltebruk är starttiden klar. Det blir mellan 2002 och 2004. Det är 150 miljoner kronor. I fråga om riksväg 26 förbi Skeppshult och Smålandsstenar är det 230 miljoner kronor. Där är starttiden 2005-2007. I fråga om riksväg 47/48 mellan Risbro och Mullsjö är det 130 miljoner kronor 2002-2004. I fråga om riksväg 46/48 mellan Borgunda och Skövde är det 390 miljoner kronor 2002-2004. I fråga om riksvägen mellan Norra Sjötorp och Spåsjön är det 44 I fråga om riksväg 64 mellan Rämmen och Dalarnas länsgräns är det 41 miljoner kronor 2006. I fråga om riksväg 45 mellan Mora och Orsa är det 50 miljoner kronor 2000-2001. Vid Överhogdal är det Lit-Häggenås pågår. Det handlar då om vägförbättringsåtgärder. Med detta har jag redogjort för vad som sker på denna väg. Det är klart att det kan ske mer, att det kan ske snabbare och att det kan vara mer pengar. Men det måste också fördelas och läggas i förhållande till alla de andra investeringsbehov vi har. Jag vill också säga att väg 45 är en väldigt viktig väg. Det är, vill jag påstå, ett stråk som går från Göteborg rätt upp till Karesuando. Det har väldigt stor betydelse, inte minst för skogsindustrin. Det är självklart att man också kan betrakta vägen från Göteborg ned till Halmstad som en viktig väg. Jag har nu redogjort för vilka investeringar som görs. Med tanke på de investeringar som görs allmänt när det gäller vägarna får man väl ändå se detta som ett ganska gott resultat. Och det är, som jag sade tidigare, nya pengar tagna från Banverket.

Herr talman! Jag tackar för det. Det låter ju väldigt fint när man räknar upp de här satsningarna. Nu är det dessvärre så att allt det här inte har förverkligats än. En del har skjutits på framtiden - ofta kanske i och för sig av andra skäl än vad näringsministern kan styra över. Tar vi exemplet Sjötorp uppe längs Vänern så är vägen sex meter bred. Tyska turistbussar, moderna bussar av fin kvalitet som det handlar om i dessa dagar, åker inte på den typen av vägar. När tyska bussföretag i dag ska upp till Nordkalotten väljer man E 4 i båda riktningarna eftersom den här typen av flaskhalsar finns. Jag har själv samma situation uppe i Dalarna mellan Mora och Orsa. Det skulle komma i gång 2001. Ja, det kommer inte i gång före 2004 i alla fall. Det kan bero på lokala bekymmer. Men i de där trakterna har man fått signaler. Det finns alltså flera tyska bussföretag som inte kör Inlandsvägen längre. Turistnäringen, besöksnäringen, mår naturligtvis dåligt av att få dessa signaler. Därför är det alltså ett antal flaskhalsar utöver dem som näringsministern nu har ropat upp som borde åtgärdas. Det går i för långsam takt. Det är det som nu ska åtgärdas när infrastrukturpropositionen äntligen kommer. Sedan till det tunga godset. Det vore ju intressant att höra vad näringsministern tycker om det här med tungt gods längs Inlandsvägen. Skulle man ändå inte kunna försöka hitta en möjlighet att lösa de små flaskhalsarna också på banan för att fördela det här tunga godset? Vägen är ju inte speciellt bra. Det kan handla om högst några hundra miljoner på Inlandsbanan. Det kan möjligen bli aktuellt med EU-medel i inlandet där vi har den kanske högsta arbetslösheten i landet. Skulle man inte kunna lösa de två små flaskhalsarna hemma i det egna länet - få med Länsstyrelsen på att göra den satsningen för en gångs skull? Då får vi också med att fixa södra delen mellan Sveg och Östersund. Det skulle hjälpa när det gäller många av de problem som vi nu pratar om. De positiva signaler som har givits, som jag vill tacka för, skulle ge en optimal utdelning. Regeringen och näringsministern skulle, det lovar jag, bli populära i inlandet. Där behövs minsann de här satsningarna mer än någonsin.

Herr talman! Elver Jonsson har föreslagit en rad insatser för Dalsland samt frågat mig om jag avser att snabbt lägga ett aktionsprogram som ger nya jobb och som långsiktigt tryggar landskapets egna förutsättningar för tillväxtkraft i avsikt att ge en positiv utveckling som i vid mening säkrar välfärden i Dalsland. Förslagen spänner över flera statsråds politikområden, men som ansvarig för bl.a. frågor som rör infrastruktur och arbetsmarknadspolitik besvarar jag interpellationen. Jag är medveten om problemen i Dalsland. 2001 en höjning av anslaget till väghållning. I regleringsbrevet för Vägverket beslutade regeringen därefter om en höjning av anslagsposten Investeringar i regionala planer till drygt 2 miljarder kronor för år 2002. Regeringen avser att i höstens infrastrukturproposition återkomma till frågorna om väg och järnvägsinvesteringar. Beträffande slussutbyggnad i Trollhätte kanal så presenterade Sjöfartsverket i juni 2000 en samhällsekonomisk analys av behovet av nya slussar jämfört med att vidmakthålla de nuvarande. Slutsatsen blev att en upprustning räcker till för Vänertrafikens behov och att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att i dag bygga nya slussar. Ca 55 miljoner kronor utgår årligen från staten för att täcka bl.a. driftskostnader och underhåll av Trollhätte kanal. Elver Jonsson vill säkra turisttrafiken på Dalslands kanal. Turismen i Dalsland utgör en betydelsefull möjlighet till tillväxt, och som turistområde är Dalsland uppmärksammat i de regionala tillväxtavtalen. I december 1999 tillsatte regeringen den s.k. Framtidsgruppen med representanter för rese och turistindustrin och Näringsdepartementet. Gruppen ska, nu i sommar, presentera ett samlat förslag till åtgärder för att stärka tillväxten i rese och turistindustrin. Vad beträffar universitets och högskoleutbildningen så karakteriseras den av ett decentraliserat styrsystem. Berörda kommuner, organisationer och presumtiva studenter bör därför ta kontakt med närmaste högskola eller universitet för att diskutera möjligheterna att anordna en viss utbildning. Genom den omfattande utbyggnaden av högskolan är möjligheten för ett sådant samarbete stort. Exempel på högre utbildning i Dalsland är den distansutbildning som Riksdagen har nyligen beslutat att den kvalificerade yrkesutbildningen, KY, blir en ny, reguljär utbildningsform vid sidan av högskolan fr.o.m. den 1 januari 2002. En ny myndighet, som ska administrera den kvalificerade yrkesutbildningen, kommer att förläggas till Hässleholm. Beträffande insatser för att underlätta kvinnligt företagande så anser regeringen att det är angeläget att öka andelen företag som startas och drivs av kvinnor. Kvinnors andel av nyföretagandet har fördubblats under 1990-talet. I dag startas ca 31 % av alla nya företag av kvinnor.

Verket konstaterade att det var få branscher där avgifterna upplevdes som hinder för nyetablering eller expansion av företag. Simplexenheten inom Näringsdepartementet har bl.a. som mål att regelverken för småföretag tydligt ska minska inom en treårsperiod. Slutligen vad gäller frågan om aktionsprogram så för regeringen en långsiktigt strategiskt inriktad politik inom olika samhällssektorer för att utveckla näringslivet i olika delar av Sverige. Denna politik innebär bl.a. en långtgående decentralisering av ansvar och medel till den regionala nivån. Det är därför, enligt min mening, Dalslands kommuner och regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen är bäst skickade att arbeta för tillväxt och nya jobb till Dalsland. Statens åtgärder är viktiga - men ingenting kan eller ska ersätta de insatser som regionerna själva gör när det gäller att skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb.
Herr talman! I min interpellation har jag efterlyst statsmaktens åtgärder för att säkra en positiv utveckling i landsorten, och jag har talat om mitt eget län och särskilt apostroferat landskapet Dalsland. När jag nu tackar näringsministern för svaret så följer det med en reflexion. Hur kan ett så stort departement ha så lite av besked i så här viktiga frågor? Näringsdepartementets storlek motiveras ju av behovet av samordning och ett kraftfullt agerande. Departementschefens svar, om jag ska vara positiv, är nog så diskret. Om jag är lite mer rakt på sak så är det alltför dunkelt. Jag har tagit upp ett antal frågor som har att göra med en regions möjligheter att växa och utvecklas. Den tid är förbi då vi kunde se det isolerat och ha vattentäta skott mellan insatserna. Näringsministern har hakat på det resonemanget och hänvisar till sitt ansvar som särskilt rör infrastruktur och arbetsmarknadspolitik och har därför valt att föra debatten i dag. Landets vägar är den överlägset största pulsådern i infrastrukturens "blodsystem". 90 % av alla transporter går på väg. 80 % av alla persontransporter sker med privatbil. Statliga SIKA har bedömt att den ökning man ser framför sig över en tioårsperiod helt kommer att gå till vägtrafiken. Flera års eftersläpning och nedprutade väganslag har medfört att alltför slitet och bristfälligt vägsystem. Gång på gång har näringsminister Rosengren lovat att lägga fram förslag om infrastruktur och vägar. Och gång på gång har det skjutits upp. Nu är förslaget minst två år försenat. Den borgerliga oppositionen har valt att lägga stor vikt vid vägar. Och även om förslagen är något olika har de samma färdriktning - mer pengar till vägarna för att klara näringsliv och i förlängningen också välfärdsfrågorna. Förra året hade vi dessutom en rekordvåt höst, och det har inte gjort läget bättre då stora vägområden har havererat då höstfloden drog fram över stora delar norr om Bergslagen men särskilt i västra Värmland och Dalsland. Västra Götalands Åkeriförening med 1 400 åkare skrev nyligen att det pågår en stor kapitalförstöring när nära 100 mil av vägarna enbart i Västsverige är avstängda för tung trafik på grund av tjällossning. Vad hjälper det då att vi slår oss för bröstet och säger hur duktiga vi är i Sverige. Man säger att det är 84 mil med gropar och gupp som naturen ordnat alldeles själv, eftersom Vägverket inte får de resurser som åkarna, näringslivet i övrigt och alla boende i området längre krävt. Man avslutar med att konstatera att vägarna i många fall är så nedslitna att de i många fall måste byggas om från början med påföljd att kostnaderna blir onödigt stora. I stället för att kunna leverera virke från det egna området i skogen någon mil bort så har sågverken på de avstängda vägarna fått se till att virket har kommit från annat håll. Under vissa tider har de fått köpa upp från både Baltikum och Ryssland för att via andra leder nå sågverken. Många åkare får ställa av flera av sina bilar sex-åtta veckor, och i en hel del fall leder det till konkurser. På Vägverket säger man att man behöver åtminstone 300 miljoner över en tioårsperiod för att klara detta. Men just nu får man ju en oerhört liten del av dessa volymer. Jag tror alltså att denna förskjutning i tid är en ödesdiger klyfta som kan bli väldigt svårhanterlig för att klara vägarna. I dag fick jag ett brev från kommunstyrelsen i Dals-Ed om Nössemarksvägen, väg 2183, på gränsen till Norge. Satsningen på sågverket med 30 arbetstillfällen ser ut att haverera. Från sågverket ställer man frågan: Kan vi vara klara över att vi får en väginvestering som gör att vi kan ha åretruntleveranser till vårt sågverk, eller måste vi tänka i banor att lägga ned en sådan för bygden viktig industri?
Herr talman! Jag har erfarit att man i Västra Götalandsregionen har prioriterat vägobjektet Råseröd Båberg på väg 44, och bygget kommer att starta i år. De tillkommande medlen för bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av det regionala vägnätet blir därför mindre i Västra Götalands län än i t.ex. skogslänen. Enligt Vägverkets verksamhetsplan läggs 59 miljoner kronor i år på sådana åtgärder i länet. Det är en höjning med 5 miljoner kronor jämfört med år 2000. Varför säger jag detta? Jo, det är faktiskt så att regionen själv gör sina prioriteringar. Man har gjort en sådan prioritering. Västra Götaland gör sina fördelningar och prioriterar sina vägar, och det är tanken. Det gör man, och jag har all respekt för det. Men det gör också att vi kanske får en fördelning som Elver Jonsson inte har samma uppfattning om. Men jag kan inte gå in i detta. Sedan delar jag Elver Jonssons uppfattning att det behövs väldigt mycket pengar till vägar. Vi behöver bärighetspaket. Jag har ingen annan uppfattning, och jag tänker inte ens polemisera i denna fråga. Att vi nu har senarelagt denna proposition har att göra med att vi vill koppla den till regionalpolitiken, dvs. till just de områden som vi här talar om. Det mesta och det viktigaste, precis som Elver Jonsson säger, när det gäller regionalpolitiken i de glesbebyggda områdena där vi måste få i gång egen tillväxt handlar om infrastrukturen, och det handlar i första hand om vägar. Därefter kommer min tystnad.
Herr talman! Det är bra att vi ändå är överens om att det behövs mer pengar. Men bekymret är ju att de har varit infrusna alltför länge. Och under tiden sker det en allvarlig nedgång. I dag hålls ett mycket uppfordrande möte nere i Västsverige, som statsrådet nyss berömde för att kunna sköta detta bra, vilket jag också tror. Man skriver att det finns anledning att vara orolig, framför allt för våra kommunikationer. På många ställen är de undermåliga och har en föråldrad standard. Därför krävs det snara och omfattande satsningar på vägarna. Och om det uteblir så är det mycket bekymmersamt. Det är klart att man kan säga att det är en lite överdriven oro och att de ska planera detta osv. Men jag tror att det är att komma undan. Statsrådet säger nu att detta ska kopplas samman med regionalpolitiken. Det är ju inte så att regionalpolitiken är någon uppföljning 2001, utan det är någonting som vi har försökt med i många decennier, låt vara att vi inte har klarat det särskilt väl. Jag tror att det behövs ett brett batteri av insatser och ett samlat aktionsprogram på olika områden. Nu säger näringsministern att man nog inte kan satsa på Trollhätte kanal. Det är ju intressant att regeringens stödpartier har sagt att det inte ska handla så mycket om vägar utan att transporterna ska ske på spår och på sjö. Men när det kommer ett sådant här sjöförslag så säger man att det inte kan vara aktuellt, eftersom det enligt näringsministern inte är samhällsekonomiskt bärkraftigt. När det gäller högskoleutbildningen hänvisar statsrådet till att kommuner och presumtiva studenter ska kontakta sin närmaste högskola. Han hänvisar till den kvalificerade yrkesutbildningen KY. Det är bra, men den är på tok för liten. Riksdagen beslöt också att påminna regeringen om det och be om ökad kapacitet. När det gäller seriösa koncept som KY utbildningen i Dals-Ed som fick avslag på att anordna en sådan kurs om 80 poäng så skulle det vara intressant att åtminstone få höra statsrådets principiella inställning till KY-utbildning i västra Dalsland. Det skulle vara bra att få en sådan signal. Jag kräver inte detaljbesked men statsrådet, som har ansvar för de övergripande tillväxtområdena, måste väl ändå kunna ha synpunkter på detta, särskilt som instruktionsboken följts till punkt och pricka. Det kvinnliga företagandet ökar väldigt mycket. Nu är det nästan en tredjedel som är kvinnliga nyföretagare, säger näringsministern. Men det intressanta är att man i en rapport när det gäller riskkapital säger så här: Kvinnor driver ofta tjänsteföretag och använder sig av en annan typ av finansiering. Därför får de kanske bara ett par tre procent av riskkapitalflödet. Vidare säger man: Kvinnliga tjänsteföretagare spelar i en lägre kapitaldivision än prylentreprenörerna, och när företagen beskattas hårt är det svårare att skapa tillväxt i tjänsteföretag där människor arbetar med människor. Ja, där fick sig de kvinnliga företagarna så de, tror jag, suckade djupt. Jag tror att vi behöver bl.a. lägre skatt på företagande och tjänster. Det skulle ge lägre skatt också för kvinnligt entreprenörskap. Enligt Margareta Winbergs svar till mig för en vecka sedan har numera varje minister ett jämställdhetsansvar. Därför skulle det vara intressant att höra vad Björn Rosengren, i ett jämställdhetsperspektiv, har att säga om svårigheterna för kvinnliga företagare att komma till och att expandera. Vidare tror jag att det här med prövningstillstånd är ganska tungt för många nyföretagare. Att be en nämnd att komma ut för att under en halvtimme eller tre kvart visitera och att sedan efter någon vecka få en räkning på tiotusentals kronor för en sådan visit är inte rimligt om vi samtidigt säger att vi nu ska gynna nyföretagande och tillväxt. Således finns det en rad obesvarade frågor men jag har förhoppningar om svar i statsrådets inlägg här och nu.
Herr talman! Regeringens arbete med kvinnors företagande är i huvudsak inriktat på finansiering och rådgivning och på att förbättra kunskapen om företagande. Regionala och lokala resurscentra för kvinnor är ett viktigt komplement till våra kvinnliga affärsrådgivare, främst i nationella stödområden och i EU:s strukturfondsområden. I år har anslaget till dessa höjts med 10 miljoner till totalt 26 miljoner. I dag finns det ett femtiotal affärsrådgivare runtom i landet. I en nyligen publicerad utvärdering av affärsrådgivarna framgår att drygt 1 500 företag har startats av kvinnor efter speciell rådgivning. NUTEK lämnar stöd till afärsrådgivarna samt bidrar med kompetensutveckling, rådgivningsmaterial m.m. ALMI Företagspartner har sedan 1994 lånat ut pengar till över 5 400 kvinnliga företagare i hela Sverige genom ett särskilt kvinnolån. Totalt har ca 461 miljoner kronor lånats ut. NUTEK under året att tillsammans med ALMI Företagspartner utreda i vilken utsträckning bl.a. kvinnor som driver företag har tillgång till de befintliga lånesystemen. Uppdraget kommer att rapporteras till 2001 kommer NUTEK att anordna tre regionala seminarier för att lyfta frågan. Kvinnliga företagare upplever många gånger problem i kontakter med banker och andra finansieringsinstitut. Förra året redovisades rapporten Vändpunkt i finansieringsfrågan, ett utvecklingsprojekt om finansiering av kvinnors företagande. Med detta har jag redogjort för vad som görs på detta område.
Herr talman! Klart är att när det gäller riskpengar har kvinnor större svårigheter än manliga företagare att få lån och stöd. Hade det varit en sådan brist när det gäller karlar hade man väl sagt att det som getts hittills till den kategorin är snuspengar. För kvinnor är det väl nålpengar. Detta behöver regeringen faktiskt se över. I min interpellation tecknar jag en ganska komplex bild. Det vill till flera saker för att en region ska växa och stärkas, vilket statsrådet heller inte har förnekat i sina svar. Jag efterlyser dock väldigt mycket av det som borde göras. Förhoppningarna kring en infrastrukturproposition kopplad till regionalpolitiska förslag gör att vi kommer att ha ännu högre krav på vad den ska innehålla. Annars tycker jag, herr talman, att det som har gjorts här under senare år från statens sida är att man har dränerat det ansvar som staten har gentemot medborgarna och företagarna ute i landet. Jag tänker på rättsväsendets nedrustning, indragningen av tingsrätter och frånvaron av närpolis. Sjukvård har hindrats t.ex. genom att FINSAM-reformen har dröjt så länge. Det kommer nu att slå igenom för Åmåls sjukvårdsområde där Säffle lasarett är på väg att läggas ned. Vidare är det fortfarande oklart hur det blir med järnvägsutbyggnaden mot Norge och den länken. Jag tycker, herr näringsminister, att det är viktigt att statliga SJ åtminstone ser till att snabbtåget genom landskapet gör ett och annat stopp. Allra sist: Vad vårt land behöver, herr talman, är ett samlat grepp där vi förenar statens ansvar med en socialt inriktad marknadsekonomi. Det är vad Dalsland och övriga landsbygden behöver, och det är också vad medborgarna i de här områdena önskar.
Herr talman! Låt mig först ta upp frågan om strukturfonder och tillväxtavtal, något som inte har nämnts. Sedan vi i Sverige blev medlemmar av den europeiska unionen har vissa regioner fått stöd till sina utvecklingsinsatser från strukturfonderna. Under den första perioden 1995-1999 ingick Dalsland i ett av de Jag menar att här har Dalsland väldigt stora möjligheter att med utgångspunkt i egen förmåga ta fram mycket. Sedan delar jag uppfattningen att Dalsland är en av de delar i vårt land som behöver mycket stöd.

När det gäller sjukvården kan jag säga att mycket också styrs från borgerligt håll. Sjukvården styrs ju från landsting, med utgångspunkt i landstingens krav och förmåga - vilken inte visat sig så glansfull där de borgerliga hanterar detta. Det gäller inte minst Västra Götaland där Socialdemokraterna nu har fått ta över för att ställa till rätta. Slutligen är det väl helt klart lite förmätet av Elver Jonsson att säga att vi måste bygga ut järnvägen. Jag delar den uppfattningen men enligt era motioner vill ni ju dra ned på järnvägen - det behövs mer pengar, även om man ska bygga ut järnvägen.

Herr talman! Inger Strömbom har frågat vilka ytterligare regelförenklingar jag avser att föreslå för att underlätta främst för de små företagen, vilka åtgärder som kommer att vidtas för att underlätta generationsskifte i familjeföretagen och slutligen vilka skattereformer som kommer att föreslås för att stimulera ett ökat nyföretagande. Jag vill inleda med att säga att regelförenklingsarbetet är ett i allra högsta grad prioriterat område. Vi arbetar på flera sätt med att förbättra företagsklimatet så att fler stimuleras att starta och driva företag eller låta befintliga företag växa. Vårt arbete är till stor del inriktat på olika insatser som ska leda till förenklingar för företagen och förbättringar av myndigheternas service och information till företagare. Simplex vid Näringsdepartementet ger stöd och råd i regelförenklingsarbetet inom Regeringskansliet, myndigheterna och utredningsväsendet. När det inom Regeringskansliet, myndigheterna och kommittéerna läggs fram regelförslag som har effekter på små företags villkor ska förslaget föregås av en särskild konsekvensanalys där effekterna redovisas. Hittills har i första hand arbetet med nya och ändrade regler inom Regeringskansliet prioriterats. Konsekvensanalyserna är ett viktigt instrument på såväl kort som lång sikt. På kort sikt kan konstateras att en rad förslag helt har omprövats eller modifierats på grund av arbetet med konsekvensanalyser inom Regeringskansliet. På lång sikt är jag och mina medarbetare på Näringsdepartementet övertygade om att arbetet leder till en attitydförändring inom såväl Regeringskansliet som myndigheter och att det gagnar små företag. Konsekvensanalysen redovisas som en del av förslaget till Lagrådet och riksdagen och är därför en viktig del av beslutsunderlaget då en lag eller förordning övervägs. I mars startade Näringsdepartementet ett utbildningsprogram som riktar sig mot kommittéer, myndigheter och Regeringskansliet. Sedan hösten 2000 skickar myndigheterna sina regelförändringar med tillhörande konsekvensanalyser till Simplex för kännedom. Även inom EU prioriteras regelförenklingsarbetet. Sverige har i hög grad bidragit till att regelförenkling har fått en högre prioritet på EU-nivå. Det är viktigt att det finns ett uttalat förenklingsperspektiv under hela lagstiftningskedjan när ny lagstiftning tas fram på EU-nivå. Detta perspektiv driver Sverige i EU. Stockholmstoppmötet förde frågan om regelförenkling inom EU ytterligare framåt. Regeringen har tillsatt en utredning som ser över de s.k. 3:12-reglerna för fåmansföretag och prövar olika möjligheter att underlätta generationsskiften i företag. Regeringen kommer utifrån utredningens förslag ta ställning till lämpliga åtgärder. Det är viktigt att reglerna utformas så att de stimulerar tillväxt, investeringar och framför allt möjligheter till aktivt ägande. En genomgående kritik mot reglerna har varit systemets komplexitet. Det är därför väsentligt att systemet förenklas. Särskilda regler för företag med ett fåtal delägare ställer mycket höga krav på systemets uppbyggnad och dess inverkan på bl.a. fåmansföretagens konkurrensförmåga gentemot andra företag. I anslutning till översynen av de s.k. 3:12-reglerna pågår en översyn av arvs och gåvoskattelagen. Utgångspunkten för översynen är Arvs och gåvoskattekommitténs betänkande, SOU 1987:62, Ny arvs och gåvoskattelag, som det titulerats. Drivkrafterna bakom en företagsstart är av många olika slag. De främsta är att arbeta självständighet och att förverkliga idéer. För att långsiktigt skapa ett högt nyföretagande krävs insatser som skapar ett mer entreprenöranpassat samhälle. Regeringen anser att reglerna avseende företagande ska i möjligaste mån vara likartade för alla typer av företagande. Reglerna inom företagsskatteområdet ska skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och inte vara ett hinder för nya företag.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Som vanligt innehåller svaret en lång redogörelse för Simplexgruppens arbete, ett hittills i huvudsak internt arbete som inte har märkts så mycket utåt. De flesta av Småföretagsdelegationens förslag vilar sedan 1999 i tryggt förvar på departementet. När jag möter företagare och frågar vad de har sett av regelförenklingar under de senaste två åren säger de att de inte har märkt någonting. Jo, faktiskt sade en företagare att det nog hade blivit lite enklare i kontakterna med försäkringskassan när någon av de anställda hade blivit sjuk. Herr talman! Min interpellation har sin utgångspunkt i det sorgliga faktum att nyföretagandet har fallit ordentligt under de första månaderna i år och att vi faktiskt i dag har något färre företagare än vad vi hade 1994. Detta har vi i dag trots olika åtgärder, t.ex. rätt till ledighet för att starta eget och starta-egetbidrag, som ju är till för att stimulera företagandet. Det här är inget annat än ett misslyckande för regeringen. Trots allt tal om att skapa världens bästa företagarklimat minskar antalet företagare och ligger på en alldeles för låg nivå. Det konstaterar man också i departementsskrivelsen om benchmarking av näringspolitiken för 2001. Där jämförs bl.a. entreprenörskap i olika länder. I Sverige driver ca 8 % av arbetskraften ett företag. Detta är att jämföra med t.ex. Italien där det ligger på drygt 19 %. Andelen kvinnliga företagare i Sverige är särskilt anmärkningsvärd - enbart 4,7 %. Oroar inte detta den ansvarige ministern? Borde inte det här leda till kraftfulla åtgärder för att förbättra företagarklimatet och förbättra villkoren för företagen? Ministern säger i svaret att reglerna inom företagsskatteområdet ska skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och inte vara ett hinder för nya företag. Det håller jag helt med om. Men när kommer skattesänkningarna och regelförenklingarna, som ju verkar behövas? I vårpropositionen fanns noll skatteförenklingar. Nej, medan Regeringskansliet koncentrerar sig på det interna arbetet fortsätter antalet företagare att minska. Det går inte, Björn Rosengren, att prata fram entreprenörer och nya företag, det krävs åtgärder. Jag upprepar ett par av mina frågor: Vilka skattereformer anser ministern kunna öka intresset för företagande? Vilka andra reformer är det som är nödvändiga för att få fart på företagandet och få fler företagare i Sverige? För vi är alla överens om att det behövs.
Herr talman! Låt mig först säga att av Småföretagsdelegationens förslag har regeringen genomfört ungefär två tredjedelar, det är väl mer än hälften. När vi tittar på skrivelsen om benchmarking som åberopas och där regeringen varje år med olika parametrar tittar på vad som är bra för tillväxten och företagandet, kan vi samlat konstatera att Sverige är ett av de länder som har det bästa företagsklimatet. Det vore lite klädsamt om man kunde få höra det någon gång. Det står tydligt i denna skrivelse. Att vi sedan har ett mindre antal småföretagare i Sverige, antal företag, har att göra med den näringsstruktur som vi har. Vi har en mängd stora företag i Sverige. Detta lilla land producerar bilar, flygplan och mycket hightech som många stora länder i världen inte klarar av, detta lilla land på 9 miljoner invånare. Det är inte dåligt. Det gör också att vi inte har samma struktur som i exempelvis Danmark. Vi kan gå till andra länder - det ska ses som berömmande när jag säger detta om dessa länder, det ska inte missförstås - som har en helt annan struktur med många småföretag, få stora företag och inte alls samma internationalisering som vi har. Men det innebär inte att vi inte ska skapa fler småföretag. Låt oss titta bakom oss och se varför vi har haft sådan skjuts på småföretagande. Det har att göra med den arbetsmarknadssituation som vi har haft. Många arbetslösa har inte haft något annat alternativ än att starta eget. Jag vill ändå allmänt säga att vi gör och har gjort väldigt mycket. Företagandet och företagsklimatet är utomordentligt gott i Sverige. I benchmarking-studien framgår också att ungdomar i Sverige är mycket villiga att starta eget, de vill hellre starta eget än bli anställda och i mycket större omfattning än vad som görs i andra länder. Det är inget dåligt betyg. Det framgår också att skattepolitiken inte är ett hinder för att starta företag. Jag tror att det är 10 % i denna studie, om vi nu ska åberopa denna, som anmäler att reglerna är krångliga i Sverige. De flesta företagen tycker att det är ganska bra att starta och driva eget företag i Sverige. Det är vad den här studien säger. Detta innebär självklart inte att vi inte kan göra mycket mer, och det ska vi återkomma till. Jag har nu åberopat utredningen om 3:12-reglerna. Jag har åberopat skattereformer för att stimulera ökat nyföretagande, som jag kan redogöra för. Vi får återkomma till 3:12-reglerna som jag tycker är en väldigt viktig del när det gäller inte minst arvsskatten. Men det är också viktigt att man där stimulerar dem som är aktiva ägare, inte passiva kapitalägare. Det genomgås i denna utredning, som kommer att lägga fram sitt förslag. Jag kan också nämna att vi arbetar med andra frågor. Projektet Kontakten drivs sedan en tid tillbaka i samarbete mellan Patent och registreringsverket och Riksskatteverket. De ska nu gemensamt ta fram en Riksskatteverket har också påbörjat en försöksverksamhet där en grupp företag erbjuds möjligheter att gratis lämna in sin månatliga skattdeklaration via Hela det här handlar om regelförenkling. När vi föreslår en ny lag och ni prövar den här i riksdagen gäller det att man gör analyskonsekvenser. Inte minst gäller det också hur myndigheterna hanterar detta.
Herr talman! Jag har läst departementsskrivelsen mycket noga. Där sägs det att det är så mycket som 36 % av företagen som anger att de inte ser några hinder. Men det innebär ju samtidigt att det är 64 % som ser hinder som på något sätt bör åtgärdas. Man kan läsa statistik på olika sätt. Jag har läst ministerns skrivna svar väldigt noggrant. Jag har läst det många gånger. Jag har lagt det ifrån mig och kommit tillbaka till det och försökt att se vad som står där. Jag tycker faktiskt att svaret andas lite uppgivenhet. Det står: "På lång sikt är jag och mina medarbetare på Näringsdepartementet övertygade om att arbetet leder till en attitydförändring inom såväl Regeringskansliet som myndigheter och att det gagnar små företag." Javisst behövs det en attitydförändring. Men är ministerns formulering ett uttryck för att den övriga regeringen inte förstår och inte delar Björn Rosengrens syn på företagande? Är det ett erkännande av att det är i Regeringskansliet som den värsta bromsklossen finns för ett bättre företagarklimat? I så fall är det mycket synd. I hela samhället lever det tyvärr kvar en föråldrad syn på företagande, och så är det tydligen även i Regeringskansliet. Min undran är: När ska det bli lika accepterat att tjäna pengar genom ett framgångsrikt företagande som att vinna pengar på Bingolotto? Det måste vara det som vi tillsammans strävar mot. Men som ministern framställer det tycks det vara stora problem i Jag återkommer till benchmarking-rapporten. Att andelen kvinnliga företagare är så lågt beror till stor del på att det inte är möjligt att starta företag inom de branscher där kvinnor dominerar, dvs. i kommuner och landsting, inom skolan, vården, omsorgen och barnomsorgen. Det har socialdemokraterna alltid varit emot. Men här finns en mycket stor grupp kompetenta kvinnor vilkas möjligheter faktiskt bromsas av den politik som regeringen hittills har fört. Här behövs det en vändning. Jag vill fråga, och jag hoppas att jag får ett svar: Är Björn Rosengren beredd att arbeta för detta? När det gäller arvs och generationsskiftesbeskattningen är det mycket viktigt att vi kan komma till rätta med den katastrofala utformning som den har i dag. Vi kristdemokrater anser att man direkt borde kunna införa en regel som skyddar det arbetande kapitalet från beskattning. Annars finns det risk för att företaget urholkas. Det kanske inte klarar sig över ägarskiftet. Resultatet blir då färre företag och fler arbetslösa. Är skyddet av det arbetande kapitalet någonting som Björn Rosengren kan utlova för att lugna företagarna åtminstone på den här punkten?
Herr talman! När det gäller frågan om att skapa fler företag finns det inte någon tanke - i alla fall inte i min värld - på att det ska ske genom en privatisering av den offentliga sektorn. Det är viktigt att slå vakt om offentliga sektorns tjänsteproduktion. Det är nu dags att återupprätta den offentliga sektorns betydelse för vår välfärd och för att vi ska få en bra tjänsteproduktion i form av utbildning, sjukvård etc. Det är viktigt för mig. Om en ökad privatisering är målet för att skapa nya företag och för att öka antalet kvinnor som driver företag delar jag inte den uppfattningen, och det vill jag slå fast här. Sedan kan man alltid vara öppen för privata alternativ, men det kan inte vara en motor för att vi ska få fler företag. Motorn för den typen av tjänsteproduktion är att medborgarna får en lika behandling, oberoende av var de bor, oberoende av de är högavlönade eller lågavlönade, fattiga eller rika samt att de får en bra skola och bra sjukvård. Det är det viktigaste för mig. Det kvinnliga företagandet har faktiskt ökat under de senaste åren under den socialdemokratiska regeringen. Självfallet behövs det mycket mer, men det går åt rätt håll. Frågan om 3:12-reglerna utreds nu. Jag delar uppfattningen att det finns mycket som behöver göras, inte minst när det gäller generationsskiften, och det är också en fråga som denna utredning har prioriterat och ser över, och vi får avvakta vad den kommer med för förslag.

Herr talman! Men, Björn Rosengren, det kan väl inte vara så katastrofalt och skadligt att öppna den offentliga sektorn för privat verksamhet och för att kvinnor ska kunna starta t.ex. ett kollektivt äldreomsorgsboende. Det är fortfarande det kommunala och landstingskommunala ansvaret att se till - som ministern nämnde - att alla blir lika behandlade och får lika bra service. 1997 lovade Göran Persson att antalet företag skulle uppgå till 100 000. Vi har inte nått dit. Som jag nämnde i min inledning minskar antalet personer som driver företag. Det är en politik som är förödande för Sverige. Vad vi behöver är fler företag som vågar och kan växa. Det är då som man skapar tillväxt, får fler i arbete och får bättre råd att värna om välfärden. Det är enda sättet för att få en bättre skola, bättre vård och bättre omsorg. Innerst inne kan kanske Björn Rosengren hålla med om det, men i realiteten verkar det inte som att regeringen har förstått detta med tanke på den politik som förs. Medan gräset gror dör kon. Vi måste får fart på tillväxten, Björn Rosengren. Och hur ska vi åstadkomma detta? Det behövs kraftfullare tag än vad ministern har redovisat i sitt interpellationssvar. Vad är det som vi ska göra?

Herr talman! Jag vill återkomma till den offentliga sektorns tjänsteproduktion. Jag är övertygad om att är det någonting som ska återupprättas och stimuleras så är det de offentliganställdas roll, alla dessa tusentals kvinnors händer som bär upp mycket av vår välfärd. De är våra välfärdsarbetare, och de ska återupprättas i betydelsen av att vi måste se deras stora värde. Det är det viktigaste. Jag tror inte på något allmänt resonemang om att bara vi privatiserar så får alla det bättre. Där skiljer vi oss dramatiskt i våra uppfattningar när det gäller att skapa en bra tjänsteproduktion och en bra välfärdsproduktion. Med detta har jag inte sagt att man inte ska vara öppen för alternativ, men det kan aldrig vara något huvudspår och aldrig vara någonting för att stimulera företagen i det här landet. Det tror jag inte på. Sedan konstaterar jag att Göran Persson hade rätt. Det har tillkommit ca 30 000-35 000 nya företag per år sedan 1997, och det blir sammanlagt ca 100 000 företag. Han räknade inte så tokigt där heller. Det har gått ganska bra, och vi ska göra mer på detta område. Avslutningsvis är det de makroekonomiska frågorna som är avgörande för tillväxten. Låg ränta har vi i Sverige fortfarande, liksom låg inflation. Det är det som är avgörande och att vi också ökar sysselsättningen. Vi har mer än halverat arbetslösheten. Vi får gå tillbaks till 60-talets guldålder för att kunna redovisa samma sysselsättningsökning som har skett de senaste åren. Det är ett bra mått på tillväxten.

Herr talman! Tomas Högström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för tågtrafiken på Mälarbanan. Frågan är ställd mot bakgrund av att jag i en interpellationsdebatt den 16 januari 2001 angående tågtrafiken på Mälarbanan lovade att diskutera med SJ vilka åtgärder, framför allt beträffande vagnförsörjningen, som var lämpliga att vidta för att förbättra trafiksituationen längs banan. Jag har sedan dess träffat SJ:s vd och ordförande för att diskutera frågan. Låt mig först understryka att den stora tillströmningen av resenärer till tågtrafiken i slutet av 1990 talet har överträffat alla prognoser. SJ konstaterade efter år 2000 att man haft de största resandevolymerna någonsin. Det är givetvis mycket glädjande att tågresandet utvecklats så framgångsrikt. Tyvärr har denna resandetillväxt fört med sig att tågen som finns i landet helt enkelt inte räcker till. Inte heller utomlands har det varit möjligt att få tag på några "lediga" I mina diskussioner med SJ har jag framhållit att bolaget måste arbeta intensivt för att hitta lösningar för att snabbt förbättra trafiken på Mälarbanan. Under mars i år kom SJ överens med vagnbolaget Transitio om att hyra in 16 nya regionaltåg från dem. Tågen kommer att sättas i trafik i takt med att de levereras från tillverkaren Adtranz i början av nästa år. Till juni 200 kilometer per timme, huvudsakligen att sättas in på sträckan Västerås-Stockholm. Restiden beräknas bli lite över 50 minuter. Jag kan konstatera att SJ, genom den hyreslösning som presenterats ovan, på ett positivt sätt har medverkat till att inom en nära framtid underlätta resandet i Mälardalen och bättre svara upp mot resenärernas krav och förväntningar. När det gäller vagntillgången på lite längre sikt är jag övertygad om att SJ genom sin stora beställning tidigare i år av 43 nya snabbtåg säkrat en rejält ökad kapacitet fr.o.m. år 2004. Vad beträffar frågan om spårbrist, som också tas upp i interpellationen, kan jag meddela följande. Regeringen har tillsatt en kommitté som till regeringen ska lämna förslag till förbättringar av transportsituationen i Stockholmsregionen och för transportmöjligheterna mellan Stockholm och övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt. Behovet av ökning av spårkapaciteten kommer alltså att behandlas inom ramen för denna kommitté. För att öka spårkapaciteten genom centrala Stockholm har regeringen också i december förra året uppdragit åt Banverket att skyndsamt planera för fler spår.
Herr talman! Det är inte första gången som Mälarbanan diskuteras här i kammaren. Det är heller inte första gången som vi tar del av vad resenärerna på Mälarbanan anser om den skötsel och den service som de får som resenärer på Mälarbanan. Vi kan konstatera att det i den beskrivning som ges finns en samstämmighet och en entydighet när det gäller kritiken mot det sätt på vilket hela den här verksamheten bedrivs. Det är vagnbrist, det är förseningar och det är spårbrist. Ansvaret bär Banverket och Statens järnvägar. Ytterst faller det under Näringsdepartementet och näringsministerns fögderi. Det kanske är på sin plats att också tacka för svaret, eftersom det framgår av svaret att näringsministern har levt upp till det löfte som han gav i den förra interpellationsdebatten i januari, då han lovade att ta en diskussion med SJ om situationen. Vi kan utifrån svaret konstatera att han har talat med både SJ:s vd och ordförande. Men mycket mer har inte hänt mer än att man har utlovat att åtgärder ska vidtas och lösningar på sikt. Nu är situationen samtidigt den att Styrelsen för Mälarbanans intressenter AB, MIA, överväger att stämma staten för avtalsbrott, och som man säger: Enligt avtalet skulle både spår och snabbtåg redan vara i gång. Jag kan förstå näringsministerns dilemma i hans kontakter med bl.a. SJ. Men jag tycker ändå att man som ägarrepresentant måste ställa krav och vara tydlig om SJ inte lever upp till dessa krav. När det gäller vagnbristen har vi tidigare fått förklaringen att det inte fanns vagnar någonstans i Europa t.o.m. När man sedan förde diskussioner med Adtranz, ja då hittade man genast en lösning. Det visar, menar jag, på att SJ inte har fört en planering utifrån de faktiska förhållandena utan har ägnat sig åt att värna företagets intresse framför avtalet och resenärerna. Vi kunde i den förra interpellationsdebatten höra att 80 % av persontransporterna sker med bil. Här har vi någonting som överträffar t.o.m. prognoserna. Det är ett faktum som dessutom har varit känt i tre år ungefär, och först nu kommer det här initiativet som i och för sig är glädjande men som kommer väldigt sent.

Herr talman! Jag hade inte förväntat mig något beröm. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle ha ansetts fullföljt det som den förra interpellationsdebatten ledde till. Efter de kontakter som jag har haft med SJ, utan att ha utövat något ministerstyre - det är bäst att tilllägga det - har jag fört en diskussion med SJ som har observerat problemet och tidigarelagt vagnbeställningen så att man kommer att ha vagnar 2002. I annat fall hade man haft dem tidigast 2004. Man har träffat ett hyresavtal för att kunna förbättra situationen, så att 2002 - det är inte långt dit - kommer man, enligt vad man säger, att klara av den här vagnskapaciteten. Bakgrunden till detta är helt enkelt, och det får erkännas, att tågtrafiken har ökat mycket snabbare än vad man hade tänkt sig och trott. Jag har inte mycket mer att tillägga i denna debatt. Jag har vidtagit de åtgärder som förväntades av mig. Jag har fört en diskussion med SJ, som i sin tur har gjort om sina planer och hyrt vagnar. Därmed kan man komma till rätta med vagnbristen före 2002. Jag kan också försäkra att SJ har gått ut och försökt hyra vagnar över hela världen, men man har då lyckats på detta sätt. Jag tycker inte att det är dåligt. Sedan har vi en hel del uppdrag när det gäller den här frågan. Vi har vidtagit en hel del åtgärder när det gäller rikstrafiken, så att vi inte ska hamna i den här situationen en gång till. Därmed tror jag att den här frågan kommer att lösas utomordentligt bra. Jag är ledsen över att det inte har kunnat lösas snabbare, men det här var den möjlighet som fanns. Och på det hela taget var det inte dåligt.
Fru talman! Jag måste kanske ge näringsministern ett litet erkännande, vilket jag också tyckte att jag gjorde i mitt inledande inlägg, för att han tagit dessa kontakter. Det är bra. Ställer man i utsikt ett sådant löfte har man också att leva upp till det. Det här är som sagt inte första gången detta är uppe. Nu hotar MIAB att stämma staten för avtalsbrott. Förra gången det begav sig - det har nämligen inträffat tidigare - ledde det till att regeringen efter bara några månader avsatte 500 miljoner kronor för förbättring av dubbelspår runt Mälaren. I och med den satsningen medgav staten i praktiken att man genom förseningen i sin del av avtalet brutit mot sagda avtal. Den situationen bör vi inte hamna i igen. Jag förstår ju näringsministerns problem, nämligen att bli anklagad för ministerstyre. Det var ministerns eget uttryck. Jag menar inte att man ska ta SJ i örat bokstavligt, men bildligt finns det faktiskt möjligheter för ministern att göra det. Jag undrar också över något som redovisas i interpellationssvaret. Det står: "Regeringen har tillsatt en kommitté som till regeringen ska lämna förslag till förbättringar av transportsituationen i Stockholmsregionen och för transportmöjligheterna mellan Stockholm och övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt. Behovet av ökning av spårkapaciteten kommer alltså att behandlas inom ramen för denna kommitté." Riskerar vi nu en ytterligare förlängning under den tid som kommittén utreder vad som rimligen redan borde vara utrett eftersom det föreligger ett avtal beträffande Mälarbanan? Vilka direktiv har kommittén? På vilken tidshorisont kan vi se en lösning som är hållbar och till glädje och fromma för de resenärer som betalar fullt pris men som inte får det som priset ska svara mot? I den förra interpellationsdebatten sade näringsministern att vi nu måste återupprätta den offentliga sektorns anseende. För min del anser jag Statens järnvägar vara en del av denna offentliga sektor. Då förutsätter det att man klarar av att leverera enligt de avtal som upprättas och i enlighet med vad man utlovar till de resenärer som dels betalar biljettpriset, dels finansierar SJ:s verksamhet med de skattepengar som regering och riksdag sedan fördelar.
Fru talman! Låt mig bara kort säga att inga skattepengar går till SJ. SJ finansierar sig självt i dag. Däremot går det till Banverket, men inte till SJ. Det är det ena jag vill ha sagt. Det andra är att de åtgärder som förväntades har föranlett en diskussion mellan departementet, mig och SJ. SJ har efter en diskussion vidtagit vissa åtgärder för att förbättra denna situation. När det sedan gäller Stockholmsutredningen har ju den föranletts av att det parti som interpellanten tillhör och andra partier inte har varit riktigt överens om hur det ska se ut här i Stockholm. Det har pågått många diskussioner under en längre tid, och därför tillsatte jag den här utredningen som är parlamentarisk. Det är också viktigt att de politiker som finns och jobbar här i Stockholm har ett avgörande inflytande. Som jag sade när det gällde tredje spåret och getingmidjan har nu Banverket ett uppdrag att tillse att spårkapaciteten ökas. Det kommer man att återkomma till.
Fru talman! Jag ska ta fasta på vad näringsministern avslutade sitt inlägg med. Det kommer jag att återkomma till. Jag tycker att det finns alla skäl att följa den här frågan. Menar vi allvar med att den spårbundna trafiken ska få större betydelse handlar det ju om att leva upp till förväntningar som trafikbolag och andra ställer ut, utifrån de avtal som upprättas. Är vi nu i en situation där den ena avtalsparten hotar att stämma Statens järnvägar vill jag påstå att det är väldigt bekymmersamt. Det ser rent ut sagt mycket illa ut att den situationen över huvud taget uppstår, särskilt med tanke på att den har varit aktuell tidigare.

Fru talman! Kristina Zakrisson har frågat statsrådet Mona Sahlin vilka åtgärder hon är beredd att vidta med anledning av att kostnaderna för datakommunikation varierar kraftigt beroende på var i landet kunden befinner sig. Eftersom jag bl.a. har ansvar för frågor om IT-infrastruktur och för samordning av frågor om användning av informationsteknik har interpellationen lämnats över till mig. propositionen tagit ställning till vilket ansvar staten bör ha när det gäller IT-infrastruktur. infrastruktur med hög överföringskapacitet i första hand ska ske i marknadens regi men att staten har ett övergripande ansvar att se till att sådan IT infrastruktur finns tillgänglig i hela landet. Åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad i glest bebyggda områden har därför vidtagits. Stöd lämnas till kommuner och skattereduktion till abonnenter för bredbandsanslutning. Åtgärderna innebär att investeringskostnaden för kommuner och enskilda blir lägre. Åtgärderna innebär dessutom, tillsammans med uppdraget till Svenska Kraftnät att bygga ett öppet stomnät till landets kommunhuvudorter, att förutsättningarna för konkurrens ökar. Sammanfattningsvis är min bedömning att dessa åtgärder kommer att komma kunden till godo i form av lägre priser och bättre tjänster även i Pajala, som Kristina Zakrisson nämner som exempel. Det är dock för tidigt att redan nu se några resultat, men jag kommer att följa utvecklingen noga. Vad gäller förslagen från Peter Roslunds utredning har remissbehandlingen just avslutats, och en förordning håller nu på att utformas. Vissa remissinstanser har i likhet med Kristina Zakrisson framfört att kraven på kommunal medfinansiering bör sänkas, en synpunkt som jag tar på stort allvar. Ytterligare en åtgärd har vidtagits för att förbättra konkurrensen i accessnätet genom den EG-förordning som trädde i kraft vid årsskiftet 2000/01. Förordningen innebär att Telias accessnät kan nyttjas av andra operatörer. Regeringen har utsett Post och telestyrelsen till tillsynsmyndighet för dessa frågor i Sverige. Kristina Zakrisson anser att kostnaden ska vara neutral oavsett var i landet tekniken används. Det är inte möjligt att nå helt avståndsoberoende priser utan höga subventioner eller prisregleringar som också skulle innebära stora kostnader i ett land som Sverige med låg befolkningstäthet och långa avstånd. Enligt min bedömning kommer de åtgärder som riksdag och regering vidtagit för att underlätta bredbandsutbyggnaden i gles och landsbygd att bidra till att utjämna priserna i landet. Det är dock för tidigt att redan nu dra några slutsatser av hur de olika stöden kommer att nyttjas. Jag kommer att följa utvecklingen noga för att se att åtgärderna får avsedd verkan. Skulle det senare visa sig att så inte blir fallet får en förnyad analys göras. Sammanfattningsvis fortsätter regeringens arbete med att stimulera IT-infrastrukturutbyggnaden och konkurrensen. Därmed kan vi närma oss visionen om bredband för alla till ett rimligt pris.
Fru talman! Jag tackar för svaret, som jag tycker kändes positivt i många delar. Som jag tog upp i interpellationen satte vi i Norrlandslänen, speciellt i inlandet, stor tilltro till att den här tekniken skulle göra oss avståndsoberoende. Vi trodde att vi skulle komma ifrån de hinder som avstånden många gånger utgör för oss, att vi är långt från marknaden, med den här nya tekniken. Men vi upplever inte att det har blivit riktigt så. Det känns som om detta instrument, som skulle ha blivit så bra, ibland spelar lite falskt. Det fungerar inte riktigt som vi hade hoppats. Jag tycker att det är ett positivt svar i många avseenden, men jag är skeptisk till motiveringen till varför det inte är möjligt att nå helt avståndsoberoende priser. Motiveringen är att det skulle innebära stora kostnader i ett land som Sverige med låg befolkningstäthet och långa avstånd. Det är ju det som är själva kärnan i detta. Det är just den låga befolkningstätheten och de långa avstånden som alltid är våra problem i Norrlands inland. Det var det vi trodde att den här tekniken skulle göra ointressant. När det gäller kostnaden för användaren hade vi hoppats att det här skulle vara avståndsoberoende och inte som andra kommunikationer dyrare ju längre man åker. För oss kan det t.o.m. vara dyrt fast man åker en kort sträcka. Det kan vara dyrare att flyga från Kiruna till Luleå än från Kiruna till New York. Jag hoppas att vi inte får samma utveckling här. Enligt interpellationssvaret skulle regeringens uppdrag till Svenska Kraftnät att bygga stomnät till landets alla huvudkommuner medföra sänkta avgifter. Jag måste erkänna min brist på kunskap och be att få en förklaring till på vilket sätt det gör att det blir billigare i t.ex. Pajala.
Fru talman! Får jag börja med att säga att kommunerna har tyckt att man får betala för stor del själva. Jag menar att vi bör se till att man inte behöver betala så stor del. Medfinansieringskravet är för stort. Jag kommer därför att föreslå regeringen att man sänker medfinansieringskravet. Det är det ena jag vill säga. Det andra jag vill säga är att när det gäller Svenska Kraftnät handlar det om att de bygger ut en kabel till varje kommun. Om man kopplar ihop kommunerna innebär det att konkurrensen ökar. Det finns ju ett alternativ. Det är inte bara Telia. Det är inte bara Banverket, Vattenfall och alla privata bolag, utan här finns en öppen svart kabel som fler kan använda. Därmed ökar man konkurrensen. Ett bra exempel är avregleringen av telefonimarknaden. Vi har försökt reglera, vi har haft långa diskussioner om rikssamtal och lokalsamtal. I dag har vi inga rikssamtal. Det är bara lokalsamtal. Det spelar ingen roll om man ringer från Luleå till Ystad eller från Porjus till Jokkmokk, som det bara är fem mil mellan, det är samma taxa. Det är själva tankegodset. Men jag instämmer i Kristina Zakrissons fråga: Kommer vi verkligen att få samma kostnad? Det är målet. Men vi får avvakta lite grann. Mycket av de här stödformerna är inte klara än. Vi har inte skrivit klart förordningen än. När det är klart och verksamheten satt i gång får vi titta närmare på detta. Sedan vill jag konstatera att marknaden inte har samma kraft i dag som den hade när riksdagen tog ställning till IT-infrastrukturpropositionen. Men det innebär ju inte att det direkt drabbar glesbygden. Det drabbar storstadsområdena, där inte lika många ansluter sig som man tänkt. Man har inte samma efterfrågan på tjänster osv. Därav följer att kostnaderna ökar för de här bolagen. Men det är mer ett storstadsfenomen. Det är inte kopplat till de 8 miljarder som staten skjuter till för att tillse att man förenklar möjligheterna att bygga ut detta i glesbygden.
Fru talman! Jag hoppas att det blir som näringsministern säger, att ökad konkurrens kommer att pressa priserna även hos oss i glesbygden. Annars upplever vi ofta att vi inte är så intressanta för de aktörer som konkurrerar på marknaden. Men jag är glad åt att näringsministern verkligen tydligt säger att målet är att nå samma kostnader. Jag nöjer mig med det nu, så får vi väl utvärdera det framöver. Jag utgår från att vi kommer att nå det målet. Näringsministern tog upp att kommunerna har problem att klara medfinansieringen. Jag nämnde lite grann i interpellationen att det är ett jättestort problem. Det olyckliga är att de här kommunerna, som så oerhört väl behöver förbättra sitt näringsliv, i dag slåss med näbbar och klor för att klara sina basala uppgifter. I dagsläget ska de också vara tvungna att subventionera företagen. Det håller inte. Jag tyckte att näringsministern sade att han kommer att lägga fram förslag till regeringen om att sänka medfinansieringskravet. Kan jag ta det som ett löfte?

Fru talman! Då får jag ändra det jag sade tidigare, då jag tackade för svaret och sade att det kändes positivt i många delar. Jag tycker att svaret var mycket positivt. Jag tackar så väldigt mycket för svaret.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag är beredd att arbeta för att frågan om skogssänkor finns med i ett konstruktivt arbete för att motverka växthuseffekten på nationell och internationell nivå. Frågan om hur s.k. sänkor ska beaktas och räknas är redan en fråga av stor betydelse i de internationella förhandlingarna. Den kommer också att vara betydelsefull i våra nationella ansträngningar för att minska vår egen påverkan på klimatet. Både inom EU och som EU-ordförande i de samtal som förts internationellt har jag konsekvent verkat för att i den mån sänkor ska räknas in ska det ske på ett sätt som är rättvist och som ger varje land lika behandling. Samtidigt har jag understrukit att åtgärder som leder till minskade utsläpp måste utgöra grunden i klimatarbetet och att verkliga emissionsbegränsningar måste komma till stånd om vi ska kunna stoppa klimatförändringarna. Jag ser det som avgörande i de fortsatta internationella förhandlingarna att de regler som skapas för sänkor inte underminerar drivkraften för industriländerna att vidta åtgärder som leder till minskade utsläpp. Samtidigt måste också reglerna för upptaget av koldioxid i sänkor klarläggas. På sikt, när de många frågorna om bl.a. mätmetodik och upptagens verkliga storlek är lösta, bör vi sträva mot ett system där alla upptag och utsläpp beaktas. Detta får då också påverka utsläppsåtagandenas storlek. Hur sänkorna ska hanteras i den nationella klimatpolitiken kan slutligt läggas fast först när de internationella klimatförhandlingarna slutförts. Som ordförande i EU arbetar jag intensivt för att dessa förhandlingar ska kunna slutföras när parterna återsamlas i Bonn i juli. Min förhoppning är att vi därefter ska kunna diskutera koldioxidupptag i sänkor i den klimatproposition som regeringen avser att lägga fram för riksdagen i höst.
Fru talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Jag tycker att det var positivt ur många synpunkter. Jag ställde egentligen frågan utifrån den uppfattning som jag tror att väldigt många fick efter de globala förhandlingarna, att vår egen miljöminister och även EU:s miljöministrar i övrigt var negativa till att diskutera sänkor i samband med de internationella förhandlingarna. Därför tycker jag att ministerns svar nu är glädjande. De här frågeställningarna kom framför allt upp i samband med diskussionerna mellan EU Jag tror att det är mycket angeläget att vi också tar med frågan om skogssänkor i de här diskussionerna och i det globala arbetet. Det gäller ju inte bara frågan om växthuseffekten, det gäller egentligen miljöarbetet i ett ännu vidare sammanhang. Internationellt sett minskar skogsresurserna. Men Sverige går dessbättre en annan väg. Tillväxten ökar i Sverige. Under 1900-talets första år ökade tillväxten med ungefär 100 miljoner skogskubikmeter. Under slutet av 1900-talet hade ökningen blivit 110 miljoner skogskubikmeter. Om vi ser in i framtiden, under 2000-talet, beräknar man att ökningen kommer att bli 115 miljoner skogskubikmeter per år. Detta är ju en väldigt positiv utveckling om vi ser den ur svensk utgångspunkt, men även om vi ser det internationellt. Här tycker jag att det är angeläget att understryka att det inte enbart är de tropiska regnskogarna som måste finnas med i de internationella diskussionerna. I Kyotoprotokollet har man, såvitt jag förstått, särskilt pekat på de tropiska regnskogarna. Det är ju positivt. Men vi måste också ta med skogarna i andra delar av världen, inte minst i Norden, eftersom framför allt vårt skogsbruk är positivt i de här sammanhangen genom de skogsbruksmetoder vi har. Jag tror att det kan föra ganska långt i internationella diskussioner om vi verkligen pekar på den utveckling som vi har haft i Sverige under de senaste åren. 200 kilo kol. Från 1950 till 1998 beräknar man att ca 115 miljarder ton har lagrats i biomassa och då framför allt i skogen. Om man ser det i ett perspektiv av att vi i samband med förbränning av fossila bränslen har släppt ut ungefär 270 miljarder ton kol, är det ansenliga reduceringsmängder som finns med i detta sammanhang. Jag delar ministerns uppfattning att det här inte får innebära att vi inte arbetar för att motverka utsläpp, utan denna viktiga faktor måste givetvis också finnas med. Jag skulle vilja fråga om miljöministern kommer att ännu hårdare driva frågan om skogssänkorna i de kommande förhandlingarna. Ministern hänvisar till Bonnförhandlingarna, och jag tycker mig se mycket positivt i de beskeden.
Fru talman! Det är viktigt att inte förneka det faktum att skogssänkor, och för den delen också jordbrukssänkor, har en betydelse för klimatpåverkan. Det är en annan sak att nu säga att vi ska ta hänsyn till alla de skogssänkor som kan finnas när vi räknar fram vilken målsättning vi ska ha för utsläppsreduktioner perioden 2008-2012. Min bestämda uppfattning är att de länder som har skogssänkor att räkna med i så fall skulle ha haft betydligt större löften om utsläppsreduktioner för att kunna räkna med betydligt mer av skogssänkor än man gör för närvarande. Sverige är ett intressant exempel. Vi har genom den s.k. bubblan inom EU fått ett utrymme för att öka koldioxidutsläppen med 4 % fram till den här perioden. Om vi dessutom skulle lägga på den fulla ökningen av våra totala skogssänkor, som man nu kan uppskatta dem, skulle vi ha utrymme för oerhört stora ökningar av utsläppen. Om man ser den här situationen på en mer global bas innebär det att hela åtagandet från världens industriländer om att minska utsläppen skulle försvinna och att vi i stället skulle få möjligheter för totala utsläppsökningar. Därför måste vi vara väldigt restriktiva under den första åtagandeperioden med att släppa fram sänkor om vi menar allvar - och det gör vi båda två - med att vi också måste ha en inriktning på att minska utsläppen av koldioxid. Den restriktiviteten hade jag på Haagmötet tillsammans med mina EU kolleger, och den restriktiviteten kommer jag att fortsätta att ha, utan att förneka det grundläggande sambandet. Till det hör också att vi har ytterligare problem här. Det är problemen med storleksordningen, skalproblemen, som ligger i att man kan räkna fram så oerhört stora sänkor. Det skulle alltså minska värdet av utsläppsåtagandena. Vi har också det vetenskapliga problemet med att räkna exakt hur sänkorna påverkar kolbalansen mellan vegetationen och atmosfären. Där finns det fortfarande väldigt mycket okunnighet. Vi har slutligen problemet med att veta vad det är för sänkor som innebär en additionalitet, alltså ett ökat tillskott i magasineringen av kol i naturen jämfört med vad som annars skulle ha ägt rum. Där har vi också mycket kvar att fundera över. Därför tror jag att den enda miljömässigt ansvarsfulla positionen under den åtagandeperiod vi nu är inne i är att ha en stark restriktivitet när det gäller att släppa in sänkor i tillämpningen av Kyotoprotokollet, men att samtidigt arbeta för att skapa större vetenskapliga möjligheter att använda sänkor i en följande åtagandeperiod. Det får då också läggas till grund för större åtaganden om utsläppsreduktioner än vi annars skulle ha möjlighet att gå med på.
Fru talman! Miljöministern hänvisar till att man måste utreda mätmetoder och möjligheter när det gäller upptagningens storlek. Jag skulle vilja fråga: När bedömer miljöministern att man på internationell nivå kan ha klarlagt de här frågeställningarna? Jag är också medveten om att här finns en rad olika frågetecken, inte minst vetenskapliga, som det är viktigt att klarlägga. För att vi ska kunna stå på en riktig vetenskaplig grund är det angeläget att vi så snabbt som möjligt får fram dessa fakta. Jag tror att det också är angeläget att EU:s miljöministrar erkänner sänkorna som en viktig faktor. Jag är inte säker på att man ska bortse från detta under den första perioden. Därmed delar jag fullständigt miljöministerns uppfattning att det inte får bli så att talet om kolsänkor är någonting som man gömmer sig bakom när det gäller andra åtgärder. Utsläppen är ju det farliga och det allvarliga i detta sammanhang. Jag noterar att synen på skogen och skogstillväxten som miljöfaktor är så viktig också i andra sammanhang globalt att om EU:s miljöministrar förnekar detta när det gäller växthuseffekten och i detta perspektiv, kan det innebära att man uppfattar det som att man förnekar det också när det gäller andra frågeställningar. Jag kan peka på t.ex. råvarutillgången. Om vi kan utnyttja skogsråvaran på ett bättre sätt i förhållande till andra material kan det också innebära väldigt positiva effekter. Det är där jag menar att miljöministrarna har ett stort ansvar när det gäller att påvisa skogens positiva betydelse för miljön, både nationellt och globalt. När tror ministern att det kommer att finnas mätmetoder och att man kommer att ha frågetecknen uträtade utifrån vetenskapliga belägg när det gäller de problem som man nu måste lösa? Det är ju det som är angeläget i detta sammanhang.